Herr talman! När vi i dag skall behandla kulturutskottets betänkande nr 15 så kommer vi att behandla en rad frågor som tilldragit sig ett ökat intresse från allmänheten på den senaste tiden. Det väntades på kulturrådets betänkande i rätt stora kretsar. När det kom fick vi ett betänkande i vilket ett betydande faktaunderlag hade insamlats. Efter sedvanlig remissbehandling har detta kulturrådets betänkande tillsammans med betänkandet av 1965 års museioch utställningssakkunniga lagts till grund för propositionen 28. När man konstaterar att kulturfrågorna har blivit föremål för ökat intresse på senaste tiden är det också naturligt att man har en förhoppning om att vi med den nya given i kulturpolitiken skall kunna åstadkomma ett rikt kulturliv som engagerar de enskilda människorna i skapande verksamhet och som sprider kulturens yttringar till allt fler människor. Från vårt parti har vi i olika sammanhang bl.a. här i riksdagen framhållit att kulturlivets resurser bör förstärkas och decentraliseras. Skall kulturens väg nå fram till folket måste kulturutbudet decentralise ras. Intresset för kulturyttringarna måste därjämte vara förankrat i de breda folklagren. Satsningen på folkrörelserna och studieförbunden är enligt vår mening ett lovvärt försök att nå många och sedan få dessa engagerade. Det är heller inte någon i utskottet som har protesterat mot detta. Det blir nu en viktig uppgift för de olika kulturorganen att följa verksamheten och genom studier få en bild av förhållandena inom kulturområdet. Men inte bara olika kulturorgan, utan folket, de enskilda medborgarna, skall givetvis engageras. Därigenom skall vi få veta om insatserna är gjorda på rätt sätt eller om förändringar bör ske. Det kan ju vara svårt att träffa rätt i första omgången. Vad vi nu hoppas på är att en långt större allmänhet skall bli både konsumenter och producenter av kulturaktiviteter — begreppen ”konsumenter” och ”producenter” av kulturaktivitet är användbara i detta sammanhang, även om jag knappast tycker att de är vackra. De används dock ofta och torde också förstås. Vi strävar efter att människorna oavsett ekonomi och bostadsort skall få möjligheter att delta i olika kulturella utbud som vi får genom biblioteken, filmen, teatern, konserter, utställningar osv. Detta är inte möjligt nu. Men vi vet att t.ex. genom Sveriges Radio kan vissa kulturyttringar kom ma närmare människorna, och vi vet också att genom en ökad regional verksamhet kan olika kulturaktiviteter komma närmare människorna. Vi vet att med stimulans och ledning kan många bli både konsumenter och producenter av kulturyttringar. I en rad frågor tror jag att svenska folket är enigt då det gäller kulturfrågor. Att den kulturella verksamheten skall vara mångskiftande och ge stor valfrihet torde vara något man kan enas om. Att olika politiska, religiösa och ideella åsikter skall få framföras opponerar människorna i allmänhet inte emot, även om en del håller så starkt på sin egen åsikt att det ibland är svårt att få fram en en enda liten gnutta av tolerans mot oliktänkande. Men det hör glädjande nog till undantagen. I vår tid har vi kunnat notera att det finns en avsevärt större förståelse för rätten till religionsutövning och religiös verksamhet i kyrka och samfund. Det kristna kulturarvet har fortfarande stor betydelse för oändligt många genom att ge en känsla av trygghet i tillvaron. Förståelsen för detta anser jag har ökat under senare år. Det finns emellertid också något som vi kallar ett kommersiellt kulturliv. Det är ju så att där vinstintresset kommer in, där gäller det att erbjuda produkter som gillas av så många som möjligt. Men på det sättet riskerar man att komma i den situationen att innehållet inte gör människorna kulturellt aktiva utan att de endast rätt liknöjt följer med efter påverkan från reklamen. Inte heller stimulerar arrangemangen till kritik eller debatt genom att verka engagerande på de enskilda människorna, om man begränsar sig till att bjuda ut det som passar för en bred allmänhet. Det är också många gånger svårt att åstadkomma förnyelse och mångsidighet. Det blir lätt så att man inriktar verksamheten på de områden där det är mest att förtjäna. Det är i den situationen som folkrörelserna och studieförbunden kommer in. Vi har gjort åtskilliga ansträngningar för att få människorna mera kulturellt aktiva, och det skall göras ytterligare ansträngningar härvidlag. De ekonomiska förutsättningarna skall förbättras för folkrörelserna och studieförbunden. Om dessa insatser blir tillräckliga är svårt att säga. Men vi får genom en samverkan mellan samhället och organisationerna en förankring bland de många människorna. Det behövs ett växelspel mellan kulturpolitiken och andra samhällsaktiviteter. Som exempel på detta kan nämnas skolans möjligheter att stimulera till deltagande och aktivitet i kulturlivet. Genom att inrikta kulturpolitiken på att främja en egen skapande verksamhet och eftersträva kontakt mellan människorna, kan man säkerligen också bidra till en ökad jämlikhet och ge möjligheter till ett mera innehållsrikt liv. I detta sammanhang vill jag gärna nämna behovet av växelspel mellan kulturpolitiken och andra samhällsaktiviteter då det gäller lokalfrågor. Förståelsen för behovet av lokaler för kulturell aktivitet tillgängliga på nära håll för människorna måste bli större. Lätt tillgängliga lokaler är av den allra största betydelse för de kulturella aktiviteterna, och det har i samhällslivet alltför ofta glömts bort. Nya samhällen och ny tätbebyggelse har tillkommit, men man har ägnat alltför liten tanke åt att människorna som skall bo där kan ha intresse och behov av kulturell aktivitet. Det är då inte underligt att departementschefen talar om att vi fått en isolering i många fall både i tätorter och i glesbygder. Det är synnerligen viktigt att det finns lokaliteter i vilka lätt kan ordnas kulturella aktiviteter. Det måste man tänka på inte bara i samband med nybebyggelse utan också i befintliga stadsoch tätortsområden. Men det är inte nog med att det finns lokaler för dessa aktiviteter. Boendemiljöerna måste utformas så, att man beaktar att människorna där inte är bara passiva. utan kan ha önskemål om att få vara aktiva på det kulturella området. En samhällsutveckling som gör människor kontaktlösa antingen genom bostadsområdenas utformning eller genom isolering i glesbygder är givetvis olycklig. Sedan må man satsa på skola, folkrörelser och studieförbund — det är bra — men uppväxtmiljön, möjligheterna att få kulturella upplevelser och delta i skapande verksamhet i barnaoch ungdomsår, gärna tillsammans med föräldrar och syskon, sätter ofta spår efter sig i det fortsatta livet. Man klagar ofta över att ungdomar åstadkommer en väldig förstörelse i många tätorter. Man bör ge dem möjligheter att ägna sig åt någon annan aktivitet. I växelspelet mellan kulturell aktivitet och andra samhällsaktiviteter kommer givetvis också arbetsmiljön och andra arbetsförhållanden in. De spelar stor roll. Med långa resvägar och jäktande arbete kan det vara nära nog omöjligt att orka med att vara kulturellt aktiv. Decentralisering framhölls i kulturrådets betänkande som väsentlig då det gällde kulturlivet. Under 1960-talet väcktes det motioner i denna riktning, bl.a. från vårt håll, och det har gjorts också under de första åren av 1970-talet. Kulturrådet hade just decentralisering som det första delmålet i sitt betänkande. I propositionen är decentralisering angiven som det fjärde delmålet. Jag vet inte varför, men kan väl få besked om det i dag. Ett levande kulturarv måste vara en länk mellan det förflutna och nutiden och sikta på framtiden. Vårt kulturarv är tingen omkring oss. Det är folkliv och tradition. Det är hemslöjd, det må vara textil-, träeller Nr 88 metallslöjd. Det är hem bygdsrörelsen och dess omhuldande av folkmusik, folkdans och folkdiktning, för att nämna några områden där tradition Onsdagen den och förnyelse möts. 22 maj 1974 När det gäller det levande kulturarvets betydelse som en länk mellan Den statliga kulturdet förflutna, nutiden och framtiden konstaterar utskottet att det politiken, m.m. påpekande därom som har gjorts i en motion inte strider mot de i propositionen framförda synpunkterna. I och för sig är väl detta riktigt, men givetvis hade det enligt min mening varit värdefullare, om man hade kunnat säga att det står i överensstämmelse med propositionen. Nu har det emellertid skrivits i utskottsbetänkandet att motionärerna med rätta betonat att det levande kulturarvet har betydelse som en länk mellan det förflutna, nutiden och framtiden, och jag hoppas att det kommer att avspeglas i det fortsatta kulturarbetet. Jag skall säga bara några ord om en reservation. Vi är sju av utskottets ledamöter som har reserverat oss när det gäller anslag till Göteborgs museer. En klar motivering har anförts i reservationen. Det är uppenbart att vissa kommuner i vårt land har gjort stora insatser på det museala området. Jag vet inte hur det skulle fungera inom högskoleutbildningen, om vissa av de kommunala museerna inte funnes. Vi har i denna reservation koncentrerat oss på Göteborg. Utskottet kunde genom besök på platsen förra året övertyga sig om Göteborgsmuseernas betydelse, och det resulterade i att ett enigt utskott förutsatte att frågan om statsbidrag till Göteborgs museer för sådan verksamhet som är av rikskaraktär skulle prövas i positiv anda. Därför anser jag att den som i dag stöder reservationen 28 därmed stöder vad riksdagen förra året enhälligt beslutade om. När vi i utskottet har haft olika frågor att behandla är det rätt naturligt att det har blivit ganska mycket resonemang om kulturminnesvården. Remissopinionen var mycket splittrad i den frågan. Vi kan i propositionen ta del av yttranden från såväl tillstyrkande som avstyrkande remissorgan. I propositionen har man föreslagit något som väl närmast kan betecknas som en medelväg, nämligen att i varje länsstyrelse skall finnas en tjänsteman som handlägger kulturminnesvårdsfrågorna. Utskottet har ansett sig kunna biträda det förslaget men säger: ”En förutsättning för utskottets ställningstagande härvidlag är att en försvagning av länsmuseets/landsantikvariens resurser inte får komma i fråga.” Det är förståeligt att utskottet uttalar detta. Många remissinstanser uttrycker oro för att en överflyttning av landsantikvarien till länsstyrelsen skall innebära att det betydelsefulla sambandet mellan kulturminnesvård och museal verksamhet inte i fortsättningen kan upprätthållas. Man skall också komma ihåg att åtskilliga kommuner liksom flertalet hembygdsförbund samt statens historiska museum och riksantikvarieämbetet förordat ett bibehållande eller en utbyggnad av landsantikvarieorganisationen. Nu utgår jag emellertid från att statsrådet Zachrisson, som är intresserad av kulturminnesvård och även av museal verksamhet, kommer att begagna tillfället att ta till vara all den kunskap som är förankrad i landsantikvarieorganisationen och länsmuseerna. Man kommer inte ifrån 31 att det är många sakkunniga som har uttryckt den oro jag nyss har nämnt. Med sakkunniga menar jag alla de praktiska människor i kommunerna som vet vad de har, som också vet vad de vill och som har funnit det vara av stort värde att det finns ett organ som bedriver både informativ och opinionsbildande verksamhet och är till stor hjälp åt kommunerna då det gäller kulturvårdsarbetet. I fråga om Operan har vi fått höra hur man från såväl regeringens som utskottets sida skulle ha varit ogin och sökt hålla tillbaka Operans möjligheter. Jag vill emellertid här ha sagt att det är oändligt viktigt att kunna bibehålla institutionsverksamheten. Vi vill gärna att den också när det gäller Operan skall kunna bedrivas på i stort sett samma nivå som under den senaste tiden, och det är vår förhoppning att man skall ha förståelse för detta.

Dessa institutioner behövs som kunskapsoch inspirationskällor, som idégivare. Om man inte låter dem arbeta under goda betingelser, tror jag att vi på lång sikt inte får de positiva effekter som man i propositionen väntar sig av den breda verksamheten. Det är frestande att dra en parallell med förhållandena inom idrotten: utan topp ingen bredd. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna nr 26, 27 och 28 i kulturutskottets betänkande nr 15 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Innan jag går in på att tala om dagens egentliga ämne, den statliga kulturpolitiken, vill jag gärna komma med några inledande reflexioner. Kulturrådet tillsattes 1969 och tog tre och ett halvt år på sig för att producera betänkandet Ny kulturpolitik. 1965 års museioch utställningssakkunniga arbetade i sju år för att få fram betänkandena Kulturminnesvård och Museerna. Remisstiden för betänkandena har varit omkring sex månader. Departementet tog åtta, nio månader på sig för att utarbeta en proposition på 480 sidor som lades på riksdagens bord i mars. Riksdagsmännen fick som vanligt 15 dagar på sig för att motionera i anslutning till denna proposition. Med hänsyn till den korta tiden är det ett anmärkningsvärt stort antal motioner som väckts — 79 yrkanden har framställts. Utskottet har arbetat under stark tidspress för att kammaren i dag skall kunna behandla ett betänkande på 90 sidor med icke mindre än 28 reservationer och 9 särskilda yttranden, ett betänkande som förelåg i tryck först i förrgår eftermiddag. Under utskottsbehandlingen har ett antal uppvaktningar ägt rum och en rad skrivelser har ingått till utskottet, som dock har haft mycket små möjligheter att noga penetrera de olika önskemål som förts fram. Det måste enligt min mening betecknas som orimligt att en stor och viktig proposition forceras fram på detta sätt. Det borde ha varit möjligt att framlägga de nödvändiga anslagshöjningarna på sedvanligt sätt och att lägga en principproposition om kulturpolitiken på våren, en proposition som kunde ha behandlats först av höstriksdagen. Nå, är nu detta en proposition som är stor och viktig för den framtida statliga kulturpolitiken? Ja, troligen ingår de här framförda förslagen i en mera långsiktig plan — en plan som dock ännu så länge är förborgad för andra än möjligen utbildningsministern och hans departement. I det pressmeddelande som presenterade propositionen 28 lät man antyda att propositionens förslag var att se som första ledet i en treårsplan. De upplysningar som ges i propositionen beträffande fortsättningen utgör egentligen bara en uppräkning av vilka områden som inte behandlats i den här föreliggande propositionen. Inga fasta tidpunkter anges, inte heller några konkreta åtgärder. I motionen 1974:1701 hemställs att en verklig treårsplan skall föreläggas årets höstriksdag. Under utskottsbehandlingen har vi blivit övertygade om att detta är ett orealistiskt yrkande — arbetet är nämligen inte så långt framskridet. Det är utomordentligt beklagligt att riksdagen inte fått möjlighet till en genomgripande diskussion om den statliga kulturpolitikens framtida praktiska utformning — utifrån de mål som anges kan man förvisso komma till olika slutsatser om var prioriteringar och tyngdpunkter skall ligga. Låt mig peka på ett par områden där moderata samlingspartiet anser åtgärder särskilt angelägna. År efter år har vi här i riksdagen krävt att frågan om kulturskaparnas ekonomiska villkor skall få sin lösning. Enligt vår mening måste en kulturpolitik utgå från det faktum att kulturskaparna och deras arbete är själva förutsättningen för en levande kultur, och frågan om deras levnadsvillkor måste ges hög prioritet. Jag har tidigare här i kammaren klagat över kulturrådets långsamhet då det gäller kulturskaparna och kan nu bara uttrycka förhoppningen att den tidpunkt för kulturrådets förslag som denna gång uppgivits för utskottet — september i år — skall visa sig hålla. Det är otillfredsställande att t.ex. enprocentsregeln, utställningsersättning, kommunala konstsalonger — frågor som återkommer i riksdagen varje år och som i år berörs i några av reservationerna — inte någon gång får behandlas i ett större sammanhang. Ett annat område där det är svårt att utläsa departementschefens inställning är de kulturella institutionerna. Deras betydelse för kulturlivet, även med den inriktning mot decentralisering som anges i målen för kulturpolitiken, bör inte underskattas. Moderats samlingspartiet har ansett att den föreliggande propositionen har missgynnat institutionerna, och vi har föreslagit vissa ökningar av anslagen, så som fru Diesen senare skall utveckla, ökningar som dock får ses som provisoriska. I kommande års förslag bör de kulturella institutionernas behov av upprustning beaktas. Herr talman! Inget område är så ömtåligt för styrning, censur, inskränkning av friheten som kulturområdet. Varje försök till styrning av kulturen innebär en risk för att väsentliga bidrag förkvävs, att utvecklingen avstannar. Det ligger en allvarlig fara i att bortse från de risker som är förbundna med samhälleliga åtgärder, som ju, bl.a. i och med att prioriteringar mellan olika områden och inom olika områden måste ske, med naturnödvändighet innebär en viss styrning. Kulturpolitiken måste bygga på frihet och valfrihet och syfta till ett rikt och varierat kulturliv med stort utrymme för enskilda initiativ och med sådan spridning att alla samhällsgrupper stimuleras till ökat deltagande i kulturlivet. Jag delar utbildningsministerns uppfattning att en målformulering för insatserna på kulturområdet är värdefull. En allsidig målformulering kan vara en god vägledning då det gäller att undvika åtgärder som skulle innebära en minskning av kulturens frihet. När riksdagen nu skall besluta om sådana mål är det viktigt att se till att de är så precisa och heltäckande som möjligt, som uttryck för vad vi i dag anser att kulturpolitiken skall syfta till. Propositionen föreslår ett mål som skyddar yttrandefriheten. Kulturens frihet är dock något mera än bara yttrandefrihet; det gäller också att t.ex. garantera medborgarnas frihet att välja mellan olika kulturella begivenheter och verksamheter men även att välja mellan kulturell verksamhet och annan verksamhet. Samhällets åtgärder får inte inriktas på att styra människorna till en typ av upplevelser och aktiviteter. En mångfald av aktiviteter av olika slag måste finnas tillgängliga i människors närmiljö och erbjudas dem för deras eget fria val. Decentralisering till ett levande lokalt kulturliv är ett sätt att stimulera friheten och valfriheten. Frihet och mångfald måste slås fast som ett angeläget mål för kulturpolitiken. Ett viktigt instrument vid prioritering mellan olika insatser är en kvalitetsprincip. Det är anmärkningsvärt att utbildningsministern i propositionen bara i ett kort stycke nämner att ett relativt stort antal remissinstanser saknar kvaliteten i kulturrådets målkatalog. Någon diskussion om det berättigade i remissinstansernas krav för han inte. I redogörelsen i propositionen för remissinstansernas inställning till målformuleringen avfärdas kravet på kvalitet på tre rader. Bl.a. teateroch musikrådet, ABF, Teatercentrum, Riksteatern och Svenska filminstitutet har dock påpekat att en kvalitetsprincip är ofrånkomlig. Som prioriteringsinstrument bör en kvalitetsbedömning ha en central ställning trots alla svårigheter som det kan medföra att försöka bedöma kvalitet. Samhället kan inte undandra sig sitt ansvar härvidlag, inte heller utbildningsministern. Moderata samlingspartiet anser att det första målet för kulturpolitiken bör lyda: ”Kulturpolitiken skall syfta till att ge människorna möjlighet att delta i ett kulturliv präglat av kvalitet, frihet och mångfald.” Jag yrkar därför bifall till reservationen 2. Ett av de uppräknade målen bör enligt vår mening kompletteras. Kulturpolitiken skall, heter det, ”motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”. I det resonemang som förs i propositionen synes dock departementschefen vilja rikta kritik mot all s.k. kommersiell verksamhet inom kulturområdet. Detta resonemang måste vi klart ta avstånd från. S.k. kommersiellt driven verksamhet är inte i sig något ont; tvärtom finns det anledning slå fast att den enskilda sektorn har gjort och gör oersättliga insatser på kulturområdet. Däremot finns det alla skäl att brännmärka den ensidighet i kulturutbudet som kan bli följden av monopolism inom en sektor, vare sig denna sedan är enskild eller samhällelig. Om konkurrens inte får förekomma inom kulturområdet inskränks människors valfrihet och mångfalden sinar. Vi föreslår att det aktuella målet omformuleras till: ”Kulturpolitiken skall motverka de negativa verkningar som kan orsakas av ohämmad kommersialism samt enskild eller samhällelig monopolställning”. Jag yrkar därmed bifall till Nr 88 reservationen 1. Propositionen formulerar många tänkvärda ord om kulturpolitikens Onsdagen den syften. Det finns, utöver vad jag nu anfört, inte mycket att invända mot 22 maj 1974 dessa formuleringar. Men viktigast av allt är den grundinställning som = Den statliga kulturfinns bakom alla välmotiverade förslag. Det är nödvändigt att de politiken, m.m. samhälleliga insatserna på kulturområdet bärs upp av respekt för de enskilda människorna och deras önskemål. Det är enskilda människors skapande och enskilda människors upplevelser som bygger upp kulturlivet. Bakom utbildningsministerns misstänksamma inställning till s.k. kommersiell verksamhet på kulturområdet kan man spåra en förmyndarinställning till de vanliga människorna. Detta intryck har förstärkts under de senaste veckorna då utbildningsministern gjort ett antal, förhoppningsvis inte särskilt väl övervägda, uttalanden om kiosklitteratur, om filmutbudet och nu senast om pressen. ”Det oupphörliga nyhetsflödet hotar att dränka människor i stället för att lyfta dem upp ur okunnighetens djup” — det är ett magistralt och ganska fantastiskt uttalande! Kulturlivet skall breddas och kvaliteten höjas — det är vi, hoppas jag, överens om — men jag vill allvarligt uppmana statsrådet Zachrisson att se upp med vilka medel han tillråder för detta. Om man har ambitionen att bredda kulturlivet och försöka nå allt fler i det svenska samhället, så har skolan — det är min fasta övertygelse — en avgörande ställning. Ett uttalande i Svenska Dagbladet den 12 maj av kulturrådets ordförande, Paul Lindblom, som väl även fortsättningsvis kommer att ha en viktig uppgift i kulturarbetet, ger glädjande nog vid handen att man kommer att gripa sig an problemet att målmedvetet satsa på skolan som kulturförmedlare och väckare av ett kulturintresse. Han säger där: ”Kultur måste komma in mycket tidigt. Kultur är fortfarande en marginell företeelse i skolorna.” Också beträffande ett annat instrument för att väcka och utveckla ett intresse för kulturlivet, nämligen Sveriges Radio, framhåller Paul Lindblom att större insatser måste till. Han betonar Sveriges Radios stora skyldigheter på området och kritiserar Sveriges Radios nuvarande verksamhet, som han betecknar som mest journalistisk då det gäller att spegla kulturutbudet. Samma sak har fru Diesen och jag velat understryka med ett särskilt yttrande, nr 6, som är fogat till detta betänkande. Vi pekar där på att t.ex. ett livligare utbyte med institutioner som teatrar och museer är högst önskvärt. Vi förutsätter, i likhet med utskottet i övrigt, att sådana synpunkter beaktas vid upprättandet av ett nytt avtal mellan staten och Sveriges Radio. Att Sveriges Radios nuvarande ekonomiska svårigheter — oavsett orsaken därtill — kommer att få allvarliga kulturpolitiska konsekvenser, som påfordrar ingripanden från utbildningsministern, är alldeles uppenbart. I propositionen föreslås — och utskottet tillstyrker — att statens kulturråd inrättas den 1 oktober 1974. Detta organ kommer att ha ett avgörande inflytande över kulturpolitikens utformning, och rådets sammansättning är därför av yttersta vikt. Departementschefen föreslår att bland ledamöterna i styrelsen skall ingå representanter för kommuner 35 na och landstingen, för kulturarbetarorganisationerna, folkbildningsorganisationerna och löntagarorganisationerna. Utskottet har tillmötesgått ett par motionsyrkanden och uttalat sig för att i styrelsen också skall ingå företrädare för olika politiska partier. Därmed har garantier skapats för en bred demokratisk förankring i styrelsen. I kulturrådets betänkande och i proposition nr 28 finns egendomligt nog ingen antydan om den betydande kulturkälla som det kyrkliga området utgör. Motionen 1691 ger på ett övertygande sätt en bild av vad kyrkan betytt och betyder i kulturlivet, och jag vill här understryka att det inte kan accepteras att denna del av kulturen ställs åt sidan då det gäller att överväga kulturpolitiska insatser. Motionens yrkande om kulturrådets sammansättning har vi i utskottet dock inte velat tillstyrka. Jag förutsätter att kulturrådet även utan en särskild representant för svenskt kyrkoliv skall beakta den kyrkliga kulturens betydelse. Också sammansättningen av kulturrådets nämnder är av stor betydelse för kulturpolitikens utformning. I motionen 1657 framförs berättigad kritik mot den nu fungerande tidskriftsnämndens sammansättning och handläggning av tidskriftsstödet. Det är därför värdefullt att utskottet understryker att propositionens uttalande om sakkunskap och erfarenhet hos nämndernas ledamöter också måste innebära allsidighet i fråga om åsiktsinriktning. En viktig principfråga är huvuvida besvär skall kunna anföras över nämndernas och kulturrådets beslut. Sedan utskottet uttalat sig för att i kulturrådets styrelse skall ingå representanter för olika politiska partier torde en besvärsrätt över styrelsens beslut vara onödig. Vad däremot kulturrådets nämnder angår, måste beslut av dessa kunna ställas under debatt, en debatt som skall avse bl.a. hur prioriteringar sker i anslutning till de antagna målen. En sådan debatt gagnas av att besvärsrätt till kulturrådets styrelse föreligger. De svårigheter som kan vara förknippade härmed kan inte vara oöverstigliga. Vi förordar från moderat håll att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna att besvärsrätt över nämndernas beslut bör införas. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 11. Jag vill avslutningsvis, herr talman, med några ord beröra hur moderata samlingspartiet ser på kulturlivets uppbyggnad. Vi instämmer i och vill starkt understryka departementschefens åsikt att kulturlivets tyngdpunkt skall vara kommunerna. En decentralisering måste syfta till att ge människorna möjlighet att delta i kulturaktiviteter, initierade av medborgarna i den egna regionen, och får sålunda inte innebära bara ett kommunalt verkställande av centralt utformade handlingsprogram. Kulturlivet var en gång avsevärt mer lokalt förankrat än i dag och blev på så sätt rikt differentierat och olika utformat i olika regioner. Dithän bör vi åter sträva. Det är då ofrånkomligt att kommunernas skiftande ekonomiska betingelser beaktas. Lika väl som staten genom sina åtaganden garanterar samma utbildningsstandard över hela landet förtjänar det att övervägas om man inte med statliga insatser, t.ex. ett rambidrag, bör se till att den kulturella standarden inte varierar i besvärande grad på grund av brist på medel. Om kommunerna skall kunna spela den huvudroll i den kulturella verksamheten som vi finner önskvärt, torde det vara nödvändigt med en stimulans i form av statsbidrag.

Herr talman! I vår har det ganska ofta på tidningarnas kultursidor hänvisats till gamla sagor och ramsor. Man har bl.a. berättat om mannen som beställde en kostym hos skräddaren, och när han skulle hämta den på lördagen var det bara ämne till ett par byxor; när han kom nästa lördag för att hämta dem var det ämne till en väst, och när han sedan kom den sista lördagen var det bara en tumme kvar. Man har hänvisat till sagan om berget som födde en råtta och ramsan om att gå upp som en sol och ned som en pannkaka. Sensmoralen i dem alla är högtflygande planer och klent med förverkligandet. Och detta har på kultursidorna anförts med hänvisning till propositionen 28 om den statliga kulturpolitiken. Vad visar det? Jo, det avspeglar bara en besvikelse som många kände när den här propositionen lades fram — efter alla utredningar, efter kulturrådets betänkande och alla de remissvar som lämnats in. Alltsedan slutet av 1960-talet har olika delar av kulturpolitiken varit föremål för utredningsarbete. Det har varit väl motiverat att i utredningsarbetet göra den uppdelningen. Men det hade varit lättare för riksdagen att ta ställning om den på en gång fått diskutera samtliga statliga insatser som skulle göras. Nu har flera viktiga sektorer lämnats utanför. Kulturrådets betänkande innehåller värdefulla resonemang med långtgående mål. Rådet ansåg att för att förverkliga målen borde de totala samhällsutgifterna på kulturområdet i början av 1980-talet uppgå till 2 miljarder kronor. Enligt propositionen skall kulturlivet för nästa budgetår få en påspädning med 25 miljoner. Det är onekligen en blygsam summa när man jämför vad regeringen är i stånd att skaka fram till samhällsinsatser på andra områden. Insatser av en annan storleksordning måste till under de år som nu följer för att en kulturpolitisk reform verkligen skall kunna bli genomförd. Den allmänna syn på kulturpolitiken som kommer till uttryck i propositionen är i huvudsak identisk med folkpartiets. Vår liberala kultursyn slogs fast i vårt partiprogram 1972. Där heter det bl.a.: ”Ett levande och vitalt kulturliv är en omistlig del av ett mänskligare samhälle. Kulturpolitikens syfte skall vara att frigöra, stödja och utveckla individens förmåga till upplevelser och engagemang i dagens värld, med dess historiska bakgrund. Människans egen skapande förmåga, hennes förutsättningar att skapa inte blott ting utan även relationer till medmänniskorna är central. Kulturpolitiken måste präglas av vidsynthet, öppenhet och tolerans. Detta är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv, där det finns utrymme för såväl det traditionella som det okonventionella, det sökande och det stridande. Den måste lämna utrymme även för långtgående politiskt engagemang och samhällskritik. Alla tendenser till värdemonopilisering måste motarbetas.” Folkpartiet förordar en kulturpolitik, som jag skulle vilja sammanfatta i fyra punkter: 1. De kulturpolitiska insatserna bör bygga på en långtgående decentralisering och i första hand utgå från fasta lokalt eller regionalt förankrade institutioner. 2. Stat, landsting och kommuner måste motverka det ensidiga kulturutbud som marknadsmekanismerna kan medföra och sträva efter att garantera kulturlivets allsidighet. 3. Verksamheter som ligger vid sidan av de etablerade kulturinstitutionerna skall stödjas och stimuleras. 4. Det allmänna måste medverka till att ge kulturarbetare av olika slag möjligheter att arbeta under trygga ekonomiska och sociala förhållanden. Den allmänna syn på kulturpolitiken som finns uttryckt i propositionen och som utskottet anslutit sig till är i linje med våra här skisserade uppfattningar, framför allt när det gäller de tre första punkterna, och på de punkterna yrkar jag bifall till utskottets betänkande. Kulturrådet tog upp till behandling folkpartiets sedan många år i riksdagen framförda förslag om en statlig kulturfond. Visserligen avstyrkte man skapandet av själva kulturfonden men man underströk hur viktigt det är att vid sidan av ett fast bidragssystem ha medel som kan disponeras för tillfälliga insatser inom kulturområdet. — Det är just vad vi tänkt att vi skulle ha den här kulturfonden till. Propositionen föreslår nu att inom Bidrag för särskilda kulturella ändamål skapas ett särskilt bidrag till experiment och utvecklingsarbete. Detta bidrag har alltså fått en inriktning som är helt i överensstämmelse med förslaget om en statlig kulturfond, och därför avstår folkpartiet från att på nytt framföra förslaget om en kulturfond. Däremot kan vi inte acceptera de inskränkningar inom själva användningsområdet som propositionen gör, nämligen att bidraget skall gälla projekt på lokal nivå och verksamhet som bedrivs av föreningar och organisationer men endast i vissa fall löst organiserade grupper. Anslaget bör för att kunna tjäna sitt verkliga syfte kunna utgå till enskilda eller för ändamålet speciellt organiserade grupper utan dessa inskränkningar. Därmed vill jag yrka bifall till reservationen 4. Genom att folkpartiet vill utvidga användningsområdet uppkommer naturligtvis ett ökat medelsbehov, och folkpartiet yrkar att 1 miljon kronor anvisas utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 19. Beträffande användningen av bidraget till särskilda kulturella ändamål har det utvecklats en praxis att medel fördelas på år efter år återkommande ansökan. Bidraget har alltså till stor del fått karaktären av ett permanent stöd. Folkpartiet anser att när en verksamhet får den karaktären att det utgår ett fast statligt stöd, bör detta utgå i en helt annan form. På denna punkt bör alltså en anslagsomläggning snarast komma till stånd så att hela anslaget under Bidrag till särskilda kulturella ändamål kan disponeras på ett fritt och från år till år varierande sätt. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 17. Den icke institutionsbundna verksamheten på framför allt teateroch musikområdet har inneburit en värdefull förnyelse i det svenska kulturlivet under senare år. I propositionen skisseras nu en viss utvidgning av användningsområdet. Visserligen fördubblar departementschefen det nu utgående bidraget, men eftersom bl.a. stöd till mindre musikensembler i fortsättningen skall utgå från detta bidrag är det viktigt att det verkligen finns medel därtill. Folkpartiet anser att anslaget till den icke institutionsbundna verksamheten bör räknas upp med 3 miljoner kronor och att beloppet bör reserveras just för stöd till fria grupper av olika slag och till mindre musikensembler. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 18a. Enligt departementschefen behöver de påbörjade förbättringarna av kulturarbetarnas villkor fullföljas, och han har för avsikt att återkomma. Utskottet har erfarit att kulturrådet kommer att presentera förslag rörande kulturarbetarfrågorna i september 1974. Det kommer att ta tid innan eventuella förslag kan förverkligas, och därför finner jag det otillfredsställande att utskottet inte på några punkter redan nu har kunnat ta en ställning som skulle innebära en ekonomisk förbättring för kulturarbetarna. De måste i många fall i dag kämpa inte bara för att få en med andra likvärdig standard utan helt enkelt för sin existens. Den grundläggande principen för det allmänna måste vara att söka skapa arbetstillfällen och att ge ersättning för fullgjorda arbetsprestationer. Stat och kommun har möjlighet att göra det för bildkonstnärernas del genom sin inköpspolitik när det gäller konst. Det är otillfredsställande att statens, landstingens och primärkommunernas anslag för inköp av konst inte motsvarar den norm av 1 procent av byggnadsvärdet som fastställdes av riksdagen 1957. Folkpartiet anser att Kungl. Maj:t bör låta utarbeta förslag i syfte att upprätthålla denna regel. Jag yrkar därmed bifall till reservationen 6. En stor del av bildkonstnärernas arbeten ställs genom utställningar till allmänhetens förfogande utan särskild kostnad. Konstnären gör därmed en viktig kulturell insats. Ofta innebär det en betydande ekonomisk satsning för honom eller henne. Folkpartiet menar att om det allmänna utnyttjar konstnärerna, eftersom utställningarna är offentliga, bör genom ett ekonomiskt statligt stöd ersättningsprincipen tillämpas. Konstnärerna bör ersättas för att de ställer ut sina produkter. Vi anser att Kungl. Maj:t redan nu bör få i uppdrag att utforma förslag till ett sådant system att föreläggas riksdagen. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 7. Det är ett samhällsintresse att stimulera till en rik och differentierad utställningsverksamhet. När det gäller frågan om statsbidrag till kommunala konstsalonger hänvisar utskottet till vad man sagt 1973, nämligen att bildkonstnärerna bör ha goda utställningsmöjligheter och att man bör invänta kulturrådets betänkande. Nu har vi fått kulturrådets betänkande, och nu skall vi enligt utskottet även invänta kommunalekonomiska utredningen! Folkpartiet vill uppdra åt Kungl. Maj:t att utan dröjsmål utarbeta förslag till statsbidragsbestämmelser. Jag yrkar bifall till reservationen 8. Ett enat utskott har biträtt förslaget i propositionen om inrättande vid varje länsstyrelse av en tjänst för handläggning av kulturminnesfrågorna. Förutsättningen för detta ställningstagande är att länsmuseet med landsantikvarien i spetsen får möjligheter såväl ekonomiskt som på annat sätt att fortsätta att effektivt arbeta i kulturminnesvården. Nuvarande statsbidrag till landsantikvarieorganisationen föreslås i propositionen ersatt av ett nytt bidrag. Detta skall utformas av en arbetsgrupp. Folkpartiet har i sin partimotion föreslagit att detta bidrag ges samma konstruktion som bidraget till de regionala teateroch musikinstitutionerna med ett tilläggsbidrag som motsvarar den grundläggande kulturminnesvårdande insatsen. Utskottet vill inte uttala något om bidragets konstruktion eller att arbetet skall ske skyndsamt — det vill inte ge arbetsgruppen någon pekpinne — utan säger endast att staten inte får undandra sig sitt ekonomiska ansvar. Ja, det tycker jag att det är naturligt att staten inte skall göra. Men som folkpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter framhåller i det särskilda yttrandet nr 5 så förutsätter vi dock att bidragsbestämmelser snarast utarbetas och att våra förslag om konstruktionen prövas i positiv anda. När det gäller vård av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det angeläget att riksantikvarieämbetet får tillräckligt med resurser. Utskottet har något ökat det i propositionen föreslagna anslaget. Det är bra, men bidraget hade kanske behövt vara ännu större. Utvecklingen inom byggnadsverksamheten har resulterat i vissa brister på restaureringsområdet beroende på att traditionella material ersatts med nya och arbetsmetoderna har förändrats. Utbildningen av fackmän är otillräcklig just när det gäller äldre byggnadsteknik. Därför föreslår folkpartiet ett anslag på 250 000 kronor till riksantikvarieämbetet för att utforma sakkunniga råd och anvisningar om hur gamla byggnader lämpligen bör vårdas. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 22 och likaledes bifall till reservationen 23 a. I motionen 1709 från folkpartiet yrkas en ökning av den i propositionen föreslagna medelsanvisningen till Operan med 1 miljon kronor. Till följd av ombyggnaden kommer man att vara hänvisad att arbeta utanför sina vanliga lokaler med en begränsad spelplan. Därför vill teatern utvidga turnéverksamheten och även söka göra gästspel i utlandet. Men därtill fordras pengar. Styrelsen för Operan har också i en skrivelse till Kungl. Maj:t anfört att det är oriktigt mot skattebetalarna att låta dyrbara resurser stå obrukade, vilket naturligtvis blir fallet om man inte har någon möjlighet att spela. De anställda kan också begära att få utföra ett meningsfullt arbete. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 13. I motionen 1709 från folkpartiet uppmärksammas överföringen av tidigare inspelade talböcker från öppna spolar till kompaktkassetter. För den enskilde synskadade låntagaren innebär kassetten stora fördelar, t.ex. lättheten att sätta in en kassett. Även för samhället innebär kassetten stora fördelar, exempelvis en sänkning av portoavgiften. För att överföringen skall kunna ske under den tidsrymd som De blindas förening och skolöverstyrelsen beräknat måste anslaget till De blindas förenings biblioteksverksamhet räknas upp. Annars får man ta pengar som skulle ha använts till något annat. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 26. Frågan om statsbidraget till Göteborgs museer återkommer i år. Museerna i Göteborg fungerar, såsom det noga redogjorts för i motionen, som decentraliserade riksmuseer, lokaliserade till västra Sverige. Kultur Nr 88 utskottet skrev 1973 i sitt betänkande nr 16 mycket positivt om Onsdagen den museiverksamheten i Göteborg och förutsatte att frågan om statligt 22 maj 1974 bidrag skulle prövas i positiv anda. Vår utbildningsminister var då medlem i kulturutskottet och har alltså skrivit under detta betänkande. Ändå förklarar departementschefen nu helt kallt att han avser att i annat sammanhang fortsätta övervägandena i denna fråga. Och utskottets majoritet instämmer! Vi reservanter hemställer att — i avvaktan på en utredning om statligt stöd till kulturinstitutionerna i Göteborg och Stockholm — till museiverksamheten i Göteborg anvisas ett statsbidrag om 2 miljoner kronor i enlighet med vad MUS 65 rekommenderat. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 27.

Herr talman! Fru Frankel har yrkat bifall till en rad reservationer, och det är inte möjligt att hinna gå in på dem alla. När det gäller grunderna för statsbidrag till experiment och utvecklingsarbete utgår fru Frenkel i reservationen 4 från att principerna för det föreslagna statsbidraget är för snäva. Hon menar att bidraget skall få användas utan de inskränkningar till lokal nivå som anges i propositionen. Det bör emellertid observeras att bidraget är sammankopplat med kommunernas bidrag. Departementschefen räknar med att kommunerna kommer att medverka till finansieringen av de projekt för vilka statsbidrag söks och att kommunerna också kommer att upplåta lokaler för verksamheten. Självfallet får vi på det sättet en kollationering av vilken verksamhet som pågår. Dessutom kommer studieförbunden att få ett med 4 miljoner kronor ökat anslag, för utvecklingsarbete på central nivå, och man kan väl räkna med att en betydande del av detta anslag är avsett för pedagogisk verksamhet. Det bör med andra ord finnas pengar att disponera för experiment och utvecklingsarbete på centralt håll. För att inga missförstånd skall uppkomma vill jag tillägga att när det talas om central och lokal verksamhet är det naturligtvis inte fråga om att sätta några gränser för utbyte av idéer och uppslag. För sådana bör det givetvis vara fritt fram i båda riktningarna. När det sedan gäller enprocentsregeln är det helt naturligt att om det köps konst så ger det arbetstillfällen åt konstnärerna. Det är önskvärt att byggnader blir utsmyckade, men man skulle önska att det var behovet av konst som föranledde köp och inte det förhållandet att man vill skapa arbete åt kulturarbetarna. Det följer med automatiskt, men jag tycker behovet skall sättas i första rummet. Fru Frenkels yrkande kostar pengar, och vi har ansett att vi inte kunde gå med på det, även om det är en mycket betydelsefull fråga. Vi får återkomma till denna fråga när vi har fått förslag rörande kulturarbetarfrågorna.

Herr talman! Först beträffande enprocentsmålet. Det är klart, herr Mattsson i Lane-Herrestad, att behovet av konst skall tillfredsställas, men då tycker jag det är sorgligt att kommuner, stat och landsting har så litet behov av konst. Om man kunde väcka det behovet och få det tillfredsställt skulle kulturarbetarna också få arbete. Enligt en uppgift från KRO är det bara sex kommuner i Sverige som skulle ha inköpt konst så att man hade uppfyllt enprocentsregeln. Jag måste säga att det är väldigt litet, när riksdagen i alla fall har tagit ett beslut om en norm. Under hela den tid jag varit med i riksdagen har enprocentsmålet tagits upp varje år. Utskottet har skrivit något positivt, sedan har det inte blivit mer. Man måste verkligen snart göra någonting och inte bara säga någonting vackert. Det är riktigt att det finns ganska mycket av bidrag till särskilda kulturella ändamål. Men enligt vår mening ges ändå inte tillräckligt av medel för tillfälligt skapande. Den konstnär exempelvis som vill skapa ett konstverk men inte har ekonomiska möjligheter därtill skall kunna få medel i förväg. På samma sätt bör den författare som vill dra sig tillbaka för att skriva en bok men inte har ekonomiska möjligheter därtill kunna få medel ur detta anslag. Men det räcker inte pengarna till för. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Bara helt kort några ord om enprocentsregeln. Nog finns det ett behov av konst, det är inte det frågan gäller. Den gäller i stället om man anser sig ha råd att skaffa den. Nu kan man ju hoppas på att den nya given, där människorna på ett helt annat sätt skall ägna sig åt kulturlivet och den skapande verksamheten, medför ett ökat intresse så att man, t.ex. när en ny byggnad skall uppföras, ställer krav på att den konstnärliga utsmyckningen tas med i kostnadsberäkningarna från första stund. Vidare får man väl också räkna med att det, genom att kulturarbetarna engageras, skapas förståelse för deras situation. Att här i riksdagen tala om att enprocentsregeln skall tillämpas och liksom kommendera fram att det skall vara på det sättet är inte alldeles säkert det allra bästa. Det kan vara bättre att skapa förståelse för behovet av konst för att därefter åstadkomma en tillräckligt vacker konstnärlig utsmyckning av byggnaderna.

Herr talman! Om man efter att ha läst kulturrådets betänkande ägnar sig åt den proposition, nr 28, som vi nu behandlar, den statliga kulturpolitiken, och som följde på detta betänkande, finner man både snart och lätt, som Aftonbladet uttryckte det den 21 mars i år, att ”berget har fött en råtta”. Med detta vill jag inte ha sagt att vänsterpartiet kommunisterna ansåg att kulturrådets betänkande var något fulländat verk som av oss kunde godkännas till alla delar. Men jämfört med propositionen låg i alla fall betänkandet långt före. I propositionen 28 finns det gott om vackra ord och fagert tal, det finns gott om fina teoretiska resonemang, som tar upp t.ex. kulturkom mersialismens faror, vikten av att nå ut till de kulturellt underförsörjda, fördelarna med en bred amatörverksamhet osv. Men nu är det tyvärr inte de teoretiska delarna i en kulturproposition som är av den största betydelsen, utan vad som rent konkret föreslås, och det är inte mycket. I propositionen 28 tillhör rösten, som talar så vackert och som vill oss, alla så väl, statsrådet Zachrisson. Men tyvärr, händerna, som också måste med i bilden för att allt vackert tal skall bli verklighet, tillhör finansminister Sträng. Allt som allt får nämligen kulturlivet en statlig påspädning av drygt 25 miljoner kronor under kommande budgetår. Jag kan för min del inte låta bli att jämföra detta belopp med de hundratals miljoner kronor som lades ned på flygplanet Viggen bara i projekteringskostnader. Jag tänker också på de 2 miljarder som kulturrådet ansåg att samhällets utgifter på kulturrådets område skulle uppgå till i början på 1980-talet. Detta är mer än en fördubbling mot i dag. Vad är då egentligen 25 miljoner kronor? 1980-talets inbrott är nu rätt snart förestående. Till kulturutskottets betänkande nr 15 har som alla sett fogats flera reservationer. Vänsterpartiet kommunisternas första reservation, nr 3 vid betänkandet, gäller målen för kulturpolitiken. I propositionen sammanfattade departementschefen dessa på s. 295. I och för sig är vi inte motståndare till vad som där sägs vara kulturpolitikens uppgift. Men vi anser att man i vårt nuvarande kapitalistiska samhälle inte kan se kulturen isolerad i samhället och som en angelägenhet för en eller flera grupper. Kulturen i ett samhälle är relaterad till den motsättning som är grundläggande för alla kapitalistiska samhällen, motsättningen mellan kapital och arbete. I vårt monopolkapitalistiska Sverige bestäms också kulturens villkor av de krafter som verkligen har det avgörande inflytandet över de ekonomiska och politiska besluten. Kulturen är alltså inte fristående från klasskampen. Det gäller alla historiska kulturer, även vår. Kulturen är ingen resurs som det bara är att fördela litet rättvisare än tidigare. Arbetarrörelsens viktigaste kulturella insats under 1900-talet har bestått i bildandet av fackföreningar, politiska partier och andra organisationer. Denna verksamhet har utgjort ett försvar för arbetarklassens egen kultur. Utan en fortsättning av den kampen kan ingen socialistisk kulturpolitik förverkligas. Såsom vi säger i vår reservation anser vi att statliga stödåtgärder av den typ som kulturrådets betänkande nu skisserat skall tas för vad de är, men vi knyter inga stora och vida illusioner till dem. En socialistisk kulturpolitik måste vara en del av arbetarklassens och dess förbundnas kamp för socialismen. Detta utesluter dock inte att den nuvarande statliga kulturpolitiken kan förbättras. Ett försvar för den hotade kulturen är ett led i kampen mot monopol och storfinans. För att få en mera rättvis och riktig bild av den statliga kulturpolitikens mål anser vi inom vänsterpartiet kommunisterna att detta vårt resonemang borde ha varit med, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3 vid kulturutskottets betänkande nr 15. Sedan vill jag övergå till att beröra det lokala aktivitetsstödet på kulturområdet, som finns upptaget i reservationen 5, vilken jag nu genast ber att få yrka bifall till. En av de viktigaste och mest positiva tankegångarna i betänkandet från kulturrådet var att det statliga kulturstödet måste kraftigt prioritera vad man kallar den frivilliga kollektiva skapande verksamheten. BI. a. föreslog man ett s.k. lokalt aktivitetsstöd till kulturell verksamhet av det slag som inte faller inom de ramar som reglerna för statsbidrag till studiecirkelverksamheten uppställer. Kulturrådet tänkte sig två alternativa vägar att förmedla detta lokala aktivitetsstöd — antingen via folkbildningsorganisationerna eller via de kommunala kulturnämnderna. På denna punkt föranledde betänkandet från kulturrådet en rätt intensiv diskussion. Därför väntade man med intresse på regeringens förslag i denna fråga. Men regeringen lade fram sin proposition och löste denna knut med ett enda svärdshugg. Regeringen avvisar helt förslaget om lokalt aktivitetsstöd. Man föreslår i stället ett statligt bidrag till experimentoch utvecklingsarbete att fördelas av det nuvarande kulturrådet. Men detta bidrag skall endast kunna utgå till föreningar och organisationer, vilket vi finner att vi inte kan godta. Det är i alla fall så att kulturrådet helt tillfredsställande i sitt betänkande har dokumenterat behovet av stöd till kulturaktiviteter av det slag som jag talar om, varför påståendet i propositionen om att verksamheten med lokalt aktivitetsstöd ytterligare måste utforskas inte är korrekt. Jag anser det vara ett utslag av byråkratiskt tänkande och ett uppskjutande av saken på en obestämd framtid. Dessutom är den verksamhet till vilken lokalt aktivitetsstöd skulle utgå till sin natur experimentell bl.a. på grund av att avsikten är att den skall bedrivas i andra former än de traditionella och av bildningsorganisationerna tidigare tillämpade. Vårt partis motion 722 väcktes under den allmänna motionstiden, och i den aktualiseras bl.a. frågan om utställningsersättning till konstnärerna. Denna motion tas upp i reservationen 7, som jag ber att få yrka bifall till. När vår motion 722 skrevs någon gång i januari månad räknade man med att kulturrådet under våren skulle framlägga sitt andra delbetänkande, som gäller kulturarbetarnas ekonomiska villkor. Men nu vet vi bättre. Först i september månad väntar man nu detta delbetänkande. Desto angelägnare blir det då att utan ytterligare dröjsmål ordna frågan om utställningsersättningar till konstnärerna. Alla säger sig vara positiva till frågan, men ändå blir det ingen lösning. Jag anser därför att det är hög tid att denna fråga äntligen blir löst genom bifall till motioner, där det yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om förslag snarast beträffande ett system för utställningsersättning till bildkonstnärerna. Jag ber därför, som jag sade tidigare, att få yrka bifall till reservationen 7. I samma motion, nr 722, tar vi från vårt parti också upp frågan om statsbidrag till kommunala konstsalonger samt till konstnärskooperativa utställningslokaler. Inte heller här anser vi det nödvändigt att skapa ytterligare dröjsmål genom att invänta nästa delbetänkande från kulturrådet. Det gäller en mycket brännande och vital fråga för alla konstnärer, vilken verkligen pockar på sin lösning, och jag ber därför herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 8. I motionen 1721 från vänsterpartiet kommunisterna begär vi i yrkandena 4 och 5 särskilda ekonomiska insatser vad gäller kulturell verksamhet bland barn och invandrare. Vad först beträffar kulturell verksamhet bland barn är vi överens med utskottet om att barnkulturfrågorna kommer att ägnas fortlöpande intensiv uppmärksamhet, som det står i betänkandet. Propositionen har uppmärksammat att just barn och ungdom är mer utsatta för kulturkommersialismens verkningar än andra grupper. Men denna uppmärksamhet i propositionen har inte lett till några åtgärder. Det anser vi vara oförsvarligt. Inte minst fordras det ekonomiska resurser för att kunna möta den kommersialism som man talar om. Vi anser därför vårt yrkande att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till anslag till kulturell verksamhet bland barn vara helt befogat. Jag ber därför också att få yrka bifall till reservationen 9. Ungefär samma förhållande kan sägas gälla invandrarna. De är i likhet med barn och ungdom mer än andra utsatta för kulturkommersialismens negativa verkningar. Även i detta fall hänvisar nu utskottet till utredningar som skall komma, bl.a. till invandrarutredningen och till litteraturutredningen, men vi anser att dessa nu pågående utredningar inte på något sätt utesluter att man redan nu på ett bättre sätt uppmärksammar invandrarnas kulturella frågor. Som ett led häri kräver vi ett särskilt anslag till respektive länderorganisationer att användas till stöd för kulturell verksamhet bland invandrarna. Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationen 10. Tidigare under årens lopp — bl.a. så sent som förra året i motionen 169 — har vänsterpartiet kommunisterna uppmärksammat det otillräckliga tidskriftsstödet. Nu föreslår departementschefen en liten höjning av detta med 200 000 kronor, vilket i stort sett knappast räcker till mer än att täcka realkostnadsökningarna för de tidskrifter som nu erhåller statligt stöd. Det tillåter under inga omständigheter att några fler tidskrifter kommer i fråga. Detta anser vi rimma mycket dåligt med strävandena att bygga ut det statliga stödet till kulturyttringar som hotas att dö ut i kampen mot ekonomisk övermakt. I en intervju nyligen i Dagens Nyheter säger utbildningsministern följande: ”Den ekonomiska situationen blir allt svårare för facktidskrifter, förbundstidningar och ideella tidningar. Deras betydelse för debatten i landet är ju så undervärderad, och vi kan inte passivt se hur deras situation förvärras.” Nej, just det. Detta är alldeles riktigt, men i konsekvens därmed måste också högre anslag ställas till förfogande. Med vår motion nr 1721, yrkande 7, föreslår vi därför att tidskriftsstödet höjs till 2 miljoner kronor för kommande budgetår, alltså med ytterligare 460 000 kronor. Vi menar också att denna höjning skall utgå i form av grundbidrag. Herr talman! Med vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 16 beträffande tidskriftsstödet. Det svenska kulturlivet är i dag starkt präglat av de motsättningar som karakteriserar samhället i stort. Både kulturlivet i vid mening och kulturen i betydelsen konstnärlig verksamhet utarmas. Ytterst är ju kulturrådets betänkande och andra statliga initiativ till stödåtgärder endast en bekräftelse på detta. Ett exempel på det svenska samhällets kulturfientlighet är de motsättningar som råder mellan de kulturkommersiella krafterna och de s.k. kulturarbetarna. Dessa motsättningar har starkt tillspetsats under det senaste decenniet. Kulturarbetarnas verksamhet har allt svårare att få plats i vårt samhälle. Deras arbete kan inte göras lönsamt och deras insatser har att konkurrera med masskulturprodukter, vilket gör det omöjligt för den seriösa kulturen att skaffa sig en förankring bland bredare grupper av befolkningen. Kulturarbetarnas oppositionsställning mot den kommersiella kulturens makthavare har accentuerats, och nya vägar har lagts för att sprida den progressiva, seriöst arbetande kulturen när de s.k. traditionella kulturvägarna inom organisationerna av folkrörelsetyp har visat sig inte kunna utgöra ett alternativ till den kommersiella kulturen. Detta är bakgrunden till att kulturlivet i Sverige i dag rymmer en starkt expanderande sektor, som går under namnet fria grupper och ensembler. Dessa utgör i dag det viktigaste alternativet till monopolens masskultur och bildar den faktor som verksammast kan bidra till den spridning av kulturen som förespråkas av kulturrådet. Därför anser vi att det statliga stödet till just dessa grupper är av mycket stor betydelse, och därför är också de i propositionen föreslagna anslagen alldeles för snålt tilltagna; jag är ändå medveten om att det här handlar om en fördubbling. Definitionen av begreppet fria grupper och ensembler och gränsdragningen mellan yrkesverksamma och icke yrkesverksamma grupper kan vara ett problem, och för tillfället är det enda effektiva sättet att undanröja de risker dessa faktorer innebär för de fria grupperna och deras framtid att kraftigt höja anslaget till dem. Med hänvisning till vad jag anfört om de fria grupperna och mindre ensemblerna anser jag det vara mycket angeläget att anslaget höjs mer än vad som föreslagits i propositionen. Ett rimligt krav bör vara en höjning med 1,9 miljoner utöver propositionens förslag. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 18 b. Skulle denna reservation falla, yrkar jag i andra hand bifall till reservationen 18 a, som också vill höja anslaget till de fria grupperna och de mindre ensemblerna. Vad jag anfört beträffande de fria grupperna gäller till mycket stor del också centrumbildningarna. Genom dessa sammanslutningar av typ Författarcentrum och Teatercentrum bedrivs en framgångsrik uppsökande och arbetsförmedlande verksamhet av och bland kulturarbetare. Men även för detta ändamål är medelstilldelningen för knappt tilltagen. Vpk hävdar i motionen 1721, yrkande 3, att även centrumbildningarna skall få 1,9 miljoner kronor utöver vad departementschefen har föreslagit. Departementschefen säger på s. 315 i propositionen att centrumbildningarnas arbete bör få utvecklas vidare, och han förordar en ökning av det ekonomiska stödet — dock enligt vår uppfattning en otillräcklig ökning. Men sedan skriver departementschefen på samma ställe i propositionen att frågan om centrumbildningarnas arbetsförmedlande verksamhet skall beredas tillsammans med kulturrådets kommande betänkande, varför departementschefen inte nu är beredd att ta upp den frågan. Men, herr talman, centrumbildningarna har i dag arbetsförmedlande verksamhet som är av den allra största vikt för många kulturarbetare och för deras möjligheter till arbetstillfällen.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
Herr talman! Det är klart att man kan tänka sig olika lösningar när det gäller att medverka till en ökad aktivitet i grupperna, och det kan åberopas att olika förslag har framförts. Men någon gång får man ju stanna för något och föreslå det. Nu har utskottet inte funnit anledning att föreslå något avsteg från propositionen i fråga om grunderna för det nya bidraget. Men vi är självfallet medvetna om att de bidragsgrunder som föreslås kan komma att behöva revideras senare. Man får ändå räkna med att studieförbunden också är förankrade i olika grupper, i folkrörelser med skiftande inriktning, och man kan väl hoppas på en verksamhet med en bred förankring på det sättet. Vi har som sagt inte kunnat biträda vad fru Ryding föreslagit i fråga om det lokala aktivitetsstödet. Frågorna om utställningsersättningar, som det här har talats om, är ju gamla bekanta. Man vill nu i reservationen 7 ha särskilda statsbidrag för utställande konstnärer. Det finns väl anledning att förmoda att detta också skall bli föremål för överväganden när det framdeles kommer förslag om kulturarbetarnas ersättningar och deras villkor i övrigt. Sedan kan man naturligtvis säga: Hur långt ned skall staten gå i detaljerna? Organisationslivet kan ju också förväntas få ökad verksamhet, och man kan väl där komma överens med dem som har utställningar så att de får ersättning och rimliga förhållanden. I fråga om kommunala konstsalonger har åberopats en utredning — den kommunalekonomiska utredningen. Fru Frankel talade om att man nu har en annan utredning som man alltså kan hänvisa till. Men vi har från utskottets sida sagt att vi har förståelse för behovet av utställningslokaler. Vi har emellertid inte kunnat följa reservanterna och föreslå att det skall utgå statsbidrag på just det här speciella området. Man kommer in på väldigt mycket detaljer om man skall föreslå att det skall utgå statsbidrag på det och det området med så och så många procent. När det gäller invandrarna vill jag helt instämma med fru Ryding i att det är viktigt att observera deras situation och se till att de får möjligheter till kulturell aktivitet.
Herr talman! Det är klart, herr Mattsson i Lane-Herrestad, att vad vi i dag beslutar kan behöva revideras framdeles. Herr Mattsson säger att frågan om utställningsersättning och kommunala konstsalonger skall bli föremål för överväganden. Men det hjälper ju inte våra konstnärer i dag, och deras problem är inte av gårdagens datum, utan det har sedan flera år tillbaka varit samma problem för konstnärerna. Problemen har blivit ”föremål för överväganden” vartenda år utan att det resulterat i någonting. Jag har full förståelse för konstnärerna som nu äntligen vill se resultat. Herr Mattsson å sin sida säger att han har full förståelse för våra krav när det gäller invandrarna. Det är roligt att höra, men det hjälper heller inte invandrarna när det gäller att få ekonomiska bidrag för att de skall kunna bibehålla eller utöka sin egen kulturella verksamhet. På samma sätt är det beträffande barnkulturen. Det är konkreta förslag och konkreta åtgärder — naturligtvis av ekonomiskt slag, tyvärr — som här behövs, och det är detta som vi har tagit upp i reservationerna och som vi vill ha genomfört nu.
Herr talman! När det gäller invandrarna är det på det sättet att invandrarutredningen är i slutskedet av sitt arbete. Då tror jag det är klokare att avvakta utredningens förslag, så att gången får vara den vanliga. Det är bättre än att man gör någonting som man kanske sedan får ändra på — någonting som ena stunden kan bli till glädje men andra stunden till besvikelse. Jag har full förståelse för att vi måste observera invandrarnas kulturella situation. Vi kan lära oss mycket av dem genom att de får tillfälle att utöva kulturell aktivitet här. Vi skall integrera dem i vår verksamhet, men de skall också få möjlighet att utöva aktiviteter som de så att säga för med sig från sina hemländer. På det sättet måste invandrarna kunna upprätthålla sin kulturella situation. Detta är så viktigt och så väsentligt, och det gäller väldigt många frågor. Det gäller t.ex. lokalfrågorna, biblioteksverksamheten, språket, radion, teatern och musiken. Alla dessa områden måste vi som sagt observera, men utskottet har inte ansett sig nu kunna gå in för vad fru Ryding föreslår i reservationen. Förståelsen finns emellertid. Vad barnkulturen beträffar vill jag nämna att synpunkter senare i dag kommer att framföras från utskottets sida.
Herr talman! Jag förstår de synpunkter som herr Mattsson i Lane-Herrestad nu senast anlägger. Men jag kan inte förstå att det på något sätt skulle skada invandrarna och deras kulturella verksamhet om vi nu beslutar att invandrarna skall ha ekonomiskt stöd. Hur det än kommer att bli i framtiden fordras det ju pengar, och därför anser jag att det vore riktigt om vi fattar beslut härvidlag i dag.

Herr talman! ”Kulturell jämlikhet är lika angelägen som ekonomisk och social jämlikhet. Det materiella välståndet är en nödvändig förutsättning för människors frigörelse från tvång, otrygghet och bekymmer. Det är också en grund för människors möjligheter att ta till vara sina inneboende möjligheter. Möjligheter till kulturella upplevelser följer dock inte automatiskt med ökat materiellt välstånd.

Diktatorer av skilda slag har alla insett att den fria konsten, sången och dikten är de mest effektiva medlen i kampen för frihet. Därför tillåts inte en fri kultur. Tyvärr gäller detta konstaterande inte enbart om passerade skeenden i historien. Också i vår tid, just nu, vilar det kulturpolitiska trycket tungt och kvävande över många länder och folk. En fri kultur är ett grundelement i en demokrati. Men ingen demokrati är fullkomlig. För att vidga människornas handlingsfrihet och utvecklingsmöjligheter är vidgade insatser på kulturpolitikens område nödvändiga även i en utvecklad demokrati som vår. Samhällets insatser måste syfta till att ge oss en mer befriande kultur. Bakom propositionen om den statliga kulturpolitiken ligger, som redan anförts i dag, ett omfattande arbete. Två betänkanden avgivna av kulturrådet och MUS-65 har utgjort grundmaterialet. Därtill kommer ett enormt stort antal remissvar. När man läser de sex sidor i propositionen som upptar bara namnen på alla organ som avgett remissvar får man ett starkt intryck av folkets delaktighet i arbetet på en ny kulturpolitik. Man skulle med visst fog kunna tala om en folkets kultur i detta hänseende. De många människornas deltagande i arbetet på utformningen av de kulturpolitiska insatserna har också lett till att man sett fram mot kulturpropositionen med mycket högt ställda förväntningar. När det gäller det materiella innehållet, som det tar sig uttryck i propositionen i form av anvisade medel för nästa budgetår, har detta inte svarat mot alla de höga förväntningarna. Kulturutskottet har från olika håll fått motta uttryck för de svikna förväntningarnas missnöje. Om det förekommit klagomål beträffande vissa anslagsbelopp för nästa budgetår, så har tillfredsställelsen med innehållet i propositionens principiella avsnitt varit desto mera samstämmig. Formuleringarna av målen för den statliga kulturpolitiken, som de uttryckts i propositionen, har mötts med instämmanden från de allra flesta. En god grund läggs nu för ställningstaganden i fråga om statens insatser under de närmaste åren. När fru Frenkel här tidigare talade om att kulturpropositionen har mötts med stor besvikelse är detta, tycker jag, en ganska grov överdrift. Som jag har uppfattat det begränsar sig besvikelsen till frågan om de direkta penninginsatserna för nästa budgetår. Men Rom byggdes inte på en dag, och kulturpolitiken kan inte heller den byggas på grundval av bara ett budgetårs beviljade anslag. Det är viktigt att betona att samhällets insatser för kulturpolitiken inte begränsar sig till vad staten kan och vill göra. Kommuner, landsting och folkrörelser spelar en mycket stor roll på detta område. När nu riktlinjer har utarbetats för den statliga kulturpolitiken är det utomordentligt angeläget att kommuner och landsting inom sina ansvarsområden och så långt resurserna räcker samstämmer sina insatser med de statliga. I propositionen framhålles att många av de kulturpolitiska behoven bäst kan bedömas på lokal nivå. Det betraktas därför som angeläget att varje kommun fastställer egna mål och riktlinjer för sin verksamhet. Jag vill livligt instämma i detta önskemål. Här tror jag att kommunerna har ett verksamhetsområde som i hög grad kan stimulera den kommunala demokratin. Det har sagts i kommentarerna till propositionen 28 att den utgör en myndighetsförklaring av folkrörelserna. Det konstateras att i organisationslivet ges människorna tillfälle till personlig utveckling och socialt engagemang, vilket utgör ett av syftena med kulturpolitiken. Organisationerna har större möjligheter än kulturinstitutionerna att nå eftersatta grupper. Vidare slår propositionen fast att organisationerna bör få medverka på sina egna villkor. De måste ha rätt att profilera verksamheten med hänsyn till den ideologiska förankringen och de aktuella arbetsuppgifterna. En sats i propositionen som ofta citerats av organisationernas företrädare är denna: Samhället har ingen anledning att driva en verksamhet som lika bra eller bättre sköts av en idéburen rörelse. Det är viktigt att detta konstaterande görs. Icke minst angeläget är det att påminna om detta i den kommunalpolitiska debatten. Arbetet i kulturutskottet med det betänkande som nu behandlas här i kammaren har präglats av samstämmighet på väsentliga punkter. Där motsättningarna från början framstod som svårast — jag tänker då på frågan om kulturminnesvårdens organisation — har utskottet arbetat sig fram till ett enhälligt ställningstagande. Utskottet godtar den organisation för den regionala kulturminnesvården som föreslagits i propositionen. Med anledning av de motioner som avlämnats gör utskottet ett tillkännagivande där utskottet betonar behovet av goda resurser för länsmuseerna. Den samstämmighet jag tidigare nämnt kan kanske ifrågasättas med hänvisning till att 28 reservationer och 9 särskilda yttranden fogats till betänkandet. Det bör emellertid noteras att de flesta reservationerna rör smärre detaljer och anslagsjusteringar. I två fall avspeglas riksdagens jämviktsläge i utskottets ställningstaganden. De avser anslagen till Dramaten och Operan. I övriga fall står breda majoriteter bakom utskottets ställningstaganden. I fråga om målen för kulturpolitiken har moderaterna i utskottet reserverat sig på två punkter, och vpk:s representant har avgett en egen reservation: Utskottet konstaterar att det erbjuder stora svårigheter att i ett begränsat antal kortfattat formulerade punkter ange målen för den statliga kulturpolitiken. Det är inte lätt att på det sättet bli heltäckande. Men utskottet har funnit att de formuleringar som gjorts i propositionen är väl avvägda och har tillstyrkt dem. Moderaterna vill ha in en sats om kvalitet, frihet och mångfald. Utskottsmajoriteten anser att strävandena till frihet och mångfald i hög grad tillgodoses i propositionens mål utan att just dessa ord är nämnda i de kortfattade målformuleringarna. Det råder därför i sak ingen motsättning mellan utskottet och reservanterna i detta hänseende. Vad gäller kvalitetskravet erkänner reservanterna att detta är svårt att precisera men anser ändå att det skall utgöra grund för samhällets prioriteringar. Vilka prioriteringar vill moderaterna då göra utifrån kvalitetskravet? Ja, det framskymtar i annat sammanhang i den moderata partimotionen 1701. Där föreslås att institutionerna skall erhålla en prioriterad ställning. Det sker i anslutning till kravet på mera pengar till Operan och Dramaten. Om kvalitetskravet skall utnyttjas för att ge de kungl. teatrarna en prioriterad ställning så frågar man sig naturligtvis på vems bekostnad denna prioritering skall ske. Ingen vill ha dålig kvalitet. De satsningar som nu görs och som vi alla hoppas skall följas upp med ytterligare insatser under de närmaste åren är naturligtvis i hög grad ägnade att stimulera inte bara en kvantitativ utbyggnad utan också en kvalitativ sådan. De skrivningar som görs i moderaternas motioner och reservationer visar emellertid tydligt vilka svårigheter som kommer att möta om man skriver in kvalitetskravet som en prioriteringsgrund. Vem är den allvise som skall avgöra om den ena teatern representerar en högre kvalitet än den andra? Fru Ryding för i reservationen 3 en argumentation för socialismen. Jag vill här betona att kulturpolitiken är ett led i samhällets samlade politiska insatser. De mål som styr arbetet med att förändra samhället måste även gälla kulturpolitiken. Den skall ses som ett instrument för att skapa ett samhälle som är präglat av jämlikhet och som ger människor möjlighet till ett rikare liv. I kulturaktiviteterna, om de sker inom institutionernas ram, i folkrörelserna eller i helt fria grupper, måste olika idéer få komma till uttryck. Det är en omistlig del av vår demokrati. Den inriktning och målformulering som propositionen ger åt kulturpolitiken anser utskottet väl fyller dessa krav och vill därför i alla delar tillstyrka förslagen därvidlag. Herr Mattsson i Lane-Herrestad frågade varför målet om decentralisering kommer först som fjärde delmål. Jag har inte fattat uppräkningen av de åtta delmålen som en inbördes prioritering dem emellan. Jag är rädd för att vi ännu inte skulle ha varit färdiga med kulturutskottets betänkande om vi hade försökt rangordna delmålen — då skulle diskussionen säkert ha blivit mycket lång. Här finns åtta delmål, och de är alla väsentliga. Men vill herr Mattsson i Lane-Herrestad flytta upp decentralisering som första delmål kan jag inte tänka mig att någon har någonting att invända mot detta. En viktig del av det beslut som vi skall fatta i dag är inrättandet av statens kulturråd. Det får viktiga kulturpolitiska uppgifter. På detta organ kommer att vila en stor del av ansvaret för de kulturpolitiska insatser vi i Övrigt tar ställning till nu. När det gäller kulturrådets sammansättning uttalar utskottet att vi finner det önskvärt med ett parlamentariskt inslag. I det här sammanhanget har framförts krav om besvärsrätt såväl över kulturrådets som över nämndernas beslut. Moderaternas representanter i utskottet har emellertid ansett sig kunna avstå från besvärsrätten i kulturrådet sedan det stod klart för dem att där kommer att ingå ett antal riksdagsledamöter. Jag skall inte klaga över att moderaterna har släppt en del av kraven i sina motioner — antalet reservationer är stort nog ändå — men jag kan inte låta bli att uttrycka en viss förvåning över motiveringen på den här punkten. Anser moderaterna att ett antal riksdagsledamöter är den erforderliga garantin för att riktiga beslut kommer att fattas och att man därför kan avstå från besvärsrätten? I dessa tider, när parlamentariker är utsatta för mycket stor misstro i olika sammanhang, kan moderaternas argumentering i och för sig upplevas som en viss tröst. Men besvärsrätt i anledning av nämndernas beslut vill moderaterna ha — för i dessa nämnder blir det troligen inga riksdagsledamöter, skulle man kanske kunna tillfoga. Nu är emellertid denna fråga ganska komplicerad rent tekniskt. Jag lämnar här resonemanget om riksdagsledamöterna, som kan betraktas som en parentes i sammanhanget. Det erkänns också i reservationen att frågan är komplicerad, men reservanterna vill att Kungl. Maj:t skall försöka lösa problemet. Jag tror att det blir svårt att finna former för en besvärsrätt när det gäller beslut om fördelning av statsbidrag i de fall sökanden kan komma i fråga för bidrag i mån av tillgång på medel, som vi uttrycker det i betänkandet. Det finns risk för att alla som anser sig ha fått för litet bidrag eller inte fått något bidrag alls skulle komma att besvära sig. Det är svårt att se vilka besvärsgrunder som skall kunna åberopas, när någon ovillkorlig rätt till bidrag inte föreligger. Jag befarar att en besvärsrätt i sådana här fall skulle medföra att beslutsprocessen blir mycket omständlig och tidsödande. Ett av de ändamål som erhållit den kraftigaste uppräkningen av sina anslag i propositionen är de handikappades kulturella verksamhet. Det hälsas med tillfredsställelse att den uppräkningen kunnat ske redan nu. Som framhålles i propositionen väntas handikapputredningen under innevarande år börja lägga fram förslag beträffande insatser för de handikappades kulturoch fritidsverksamhet. Det blir alltså skäl att ganska snart mera ingående behandla denna fråga. Av ökningen på 1 miljon kronor till de handikappades kulturella verksamhet tillfaller 600 000 kronor De blindas förening, framför allt för dess biblioteksverksamhet. I denna verksamhet ingår arbetet med att överföra tidigare inspelade talböcker från öppna spolar till kompaktkassetter. I reservationen 26 föreslås ytterligare 250 000 kronor för detta ändamål, och det har tidigare här pläderats för den reservationen. Utskottsmajoriteten finner det angeläget att denna överföring till kassetter kan ske så snart som möjligt men har inte ansett sig kunna tillstyrka ytterligare höjning av beloppet nu. Det bör i sammanhanget framhållas att övergång till den här typen av kompaktkassetter kan beräknas medföra vinster genom en förenklad hantering inte bara för de blinda utan också för biblioteket i fråga. De anvisade pengarna kan därför beräknas räcka längre än vad reservanterna har utgått från. När det gäller anslaget till museerna i Göteborg, som behandlas i reservationen 27 och som fru Frankel har pläderat för, kommer herr Green att svara för utskottets ställningstagande längre fram under diskussionen här. Jag vill sedan övergå till att säga några ord i anledning av reservationer na 12 och 15, som mitt namn står först på. Dessa båda reservationer gäller de statliga bidragen till Operan respektive Dramatiska teatern. Först kan väl rent allmänt konstateras att prutningar har gjorts på en lång rad anslagsäskanden som behandlas i kulturpropositionen. Så har också skett beträffande Operan och Dramaten. Att moderata samlingspartiets representanter bland alla här behandlade anslagsposter väljer att prioritera de kungl. teatrarna i Stockholm är ju i och för sig konsekvent med det som man i övrigt uttalat och som jag redan har berört, men att centerpartiet går åstad och gör sam malunda är något överraskande. Vad först gäller Dramaten har det gjorts en mycket liten prutning på det äskade beloppet — jag vill minnas att det rör sig om 194 000 kronor: I propositionen räknas biljettinkomsterna upp med 300 000 kronor. Det hör till bilden att Dramaten beräknar att redan under innevarande år uppnå detta högre belopp i fråga om biljettinkomster. Jag förstår inte varför det är så orimligt att räkna med ett motsvarande belopp också för kommande år. De borgerliga har av någon anledning valt att just på denna punkt begära ett högre statsbidrag. Prutningarna har varit långt större när det exempelvis gäller Svenska riksteatern, men där har inte förekommit några borgerliga motioner eller reservationer. Anslaget till Operan vill moderaterna och folkpartisterna höja med ytterligare 1 miljon kronor. Där har centerpartiet valt en annan, och jag frestas säga klurigare, väg. Centerpartisterna begär inga pengar direkt men vill göra en beställning hos Kungl. Maj:t om att återkomma med en proposition där Operans önskemål skall tillgodoses. Vid realbehandlingen i utskottet var vi överens med centerpartisterna om att precisera denna beställning till att gälla kompensation för de ökade sociala avgifterna. Vid justeringen ville emellertid centerpartiets representanter inte stå fast vid detta utan krävde en allmän beställning av mera pengar. Jag tolkar denna ändrade attityd så att centern här vill:hålla två dörrar öppna. Å ena sidan vill man kunna framstå som allmänt återhållsam och hänvisar till att man inte har begärt mera pengar. Å andra sidan vill man kunna hänvisa till att man har velat tillgodose önskemålen från Operan men skjuter medelsanvisningen och ansvaret över på regeringen. Vi har inom kulturutskottet gjort erfarenheter i liknande sammanhang som utgör varnande exempel. Jag tänker här på vår behandling av medelsdispositionen inom Sveriges Radio. Den gemensamma skrivning som utskottet där gjorde med hänvisning till Sveriges Radios möjligheter att nyttja dragningsrätten på 15 miljoner kronor har vi sedan erfarit att centerpartiet använder i sin propaganda som exempel på hur centern har räddat Sveriges Radio ur den ekonomiska kris som regeringen hade försatt företåget i. Efter att ha gjort den erfarenheten finner jag det naturligt att vara försiktig med samskrivningar av den typ som centern har inbjudit till i fråga om anslaget till Operan. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter med undantag för avsnittet 4.2, där jag yrkar bifall till

Herr talman! Jag tycker det är mycket tillfredsställande att även herr Andersson i Lycksele understryker att propositionen har mötts med besvikelse. Men han tillade att det gäller ju bara anslagsfrågorna. Det är väl, herr Andersson, inte så bara! Vad hjälper det med alla dessa vackra teoretiska resonemang, hur utmärkta de än är, om det inte finns några medel till att omsätta teorierna i praktiken? Så skall jag tillägga några ord om den miljon extra som folkpartiet vill ge Operan. Jag försökte i mitt första anförande säga att vi understryker att den miljonen skall ges just nu, när Operan är i en särskild situation och inte kan spela i sin egen byggnad, så att Operan kan decentralisera sina föreställningar t.ex. tillsammans med Riksteatern eller ha föreställningar utanför Sverige.
Herr talman! Det är svårt att i ett begränsat antal mål ange alla önskvärda riktlinjer — ungefär så uttryckte sig herr Andersson i Lycksele. Men det är inte detta diskussionen handlar om. Det är nödvändigt att slå fast de viktigaste målen för kulturpolitiken. Från moderat håll anser vi att frihet, mångfald och kvalitet är oerhört viktiga mål. Nu säger herr Andersson att önskemålen om frihet och mångfald är tillgodosedda i de andra målen. Jag känner mig inte så oroad över den formuleringen, eftersom herr Andersson inledde sitt anförande med en lovsång till friheten. Men det hade varit konsekvent, tycker jag, om han hade tillstyrkt att man också skulle ha med detta i målformuleringen. När det gäller kvaliteten har herr Andersson lyckats tolka den moderata inställningen så att vi med kvalitet menar att Operan och Dramaten skall prioriteras. Ja, det medges, de institutionerna är betydelsefulla faktorer för kvaliteten. Men det handlar naturligtvis om kvalitet inom varje område. Vem är nu den allvise som skall avgöra kvaliteten? frågar herr Andersson. Ja, det är en svår uppgift. Men det är vår skyldighet att ta på oss den — samhället kan inte undandra sig det ansvaret. I en rapport från socialdemokraternas kontaktkommitté för skoloch kulturfrågor 1969 slogs det fast: Kvalitetsprincipen är en ofrånkomlig riktpunkt inom kulturpolitiken. Herr Andersson har en annan formulering: Ingen vill dålig kvalitet. Det tycker jag är en mycket negativ och ganska oroväckande formulering av vad det egentligen handlar om. Jag tycker att det är belysande, ja skrämmande, att man inte anser att kvalitetsprincipen måste vara vägledande för statlig kulturpolitik i detta land. Sedan tog herr Andersson upp besvärsrätten och frågade om ett antal riksdagsledamöter är garanti för att riktiga beslut fattas. Nej, men det är garanti för en allsidig bedömning. Det är sorgligt att herr Andersson inte förstår det, och jag måste säga att det är pinsamt att han står här i kammaren och gör sig litet lustig över sin och sina riksdagskamraters roll i samhället. Jag tycker att det här inte är ett välvalt ställe att göra det — och det är, för herr Anderssons del, inte något annat ställe heller. Det är tekniskt svårt att åstadkomma en besvärsrätt över nämndernas beslut, säger herr Andersson.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele hade en hel del synpunkter. I fråga om uppräkningen av delmålen vet herr Andersson lika väl som jag att företrädarna för utredningen inför utskottet sade att det här med decentralisering var någonting alldeles fantastiskt som man skulle arbeta för. Man trodde då att det skulle stå främst även i propositionen, men så blev inte fallet. Herr Andersson var förvånad över att centerpartiet hade föreslagit ett ökat anslag till Dramaten. Vad är det för märkvärdigt med det? Dramaten behövs väl! Och man behöver kunna bedriva verksamhet där. För att säkerställa sina biljettinkomster kan teatern bli nödsakad att avstå från skolsamarbetet och att avvisa gruppbesök till väsentligt nedsatta priser. Teatern kan också tvingas allvarligt överväga att begränsa sitt turnerande. I varje fall kan man behålla de mest attraktiva pjäserna hemma för att få större inkomster och i stället skicka mindre attraktiva program till landsorten. Bl. a. detta har motiverat förslaget till anslagsökning. Så gällde det Operan! Skall vi behålla verksamheten på i stort sett oförändrad nivå eller inte? Det är det saken gäller! Det talades i första omgången om sociala avgifter osv., och vi har velat tillmötesgå önskemålet att verksamheten skall bedrivas på i stort sett oförändrad nivå. Detta uttalas ju även i propositionen. Är det då så märkvärdigt att man försöker få en majoritet för att det skall bli en realitet att nivån på verksamheten blir i stort sett oförändrad.
Herr talman! Får jag börja med det som herr Mattsson i Lane-Herrestad sist berörde. I propositionen sägs att man räknar med att det beviljade anslaget skall ge möjlighet att spela på oförändrad nivå. Sedan har vi till utskottet fått en framställning från Operan där det nämns olika belopp. Det är 2 miljoner kronor och det är 3 miljoner kronor som önskas. Centerpartisterna vill skicka över detta till Kungl. Maj:t och säga att det i stort sett är vad man vill bevilja. Vi har velat begränsa oss till att tillstyrka anslag för de sociala avgifterna och därom var vi överens vid realbehandlingen. Jag kan inte förstå annat än att centerns nya vändning i frågan är, som jag sade tidigare, ett försök att spela något av en dubbelroll; men kanske är det också ett uttryck för att man vill prioritera institutioner i Stockholm framför allt. Dramaten behövs väl, säger herr Mattsson i Lane-Herrestad. Ja, visst behövs den, ingen har ifrågasatt detta. Men jag framhöll att beträffande exempelvis Riksteatern, som också behövs, har departementet funnit skäl att göra mycket större prutningar på anslagsäskandena och det har gillats av de borgerliga i utskottet. Men den lilla prutningen på äskandet för Dramaten väcker plötsligt reaktioner, också från centerpartiet, och det har jag sagt är litet överraskande. Så till fru Mogård om kvalitetskravet. Moderaterna vill lägga kvalitetskravet som grund för prioriteringar, och nu säger fru Mogård att kravet på kvalitet måste gälla inom varje område. Men när staten skall prioritera är det en avvägning mellan olika områden. Moderaterna vill i sin stora partimotion pruta 7,2 miljoner kronor på studiecirkelmedel för att fördela detta belopp på institutioner. Det är den prioritering moderaterna vill göra, och då har jag sagt att det är illavarslande att lägga kvalitetskravet till grund för sådana prioriteringar.
Herr talman! Propositionen ger inte något underlag för bedömning av vilken beräkning av de sociala avgifterna vid Operan som är den riktiga — departementets eller Operaledningens. När man kommer till riksdagen med proposition i sådana här frågor är materialet alltid knapphändigt. För utskottet har det emellertid varit väsentligt att ta fasta på departementschefens ord om att det föreslagna anslaget bör möjliggöra för teatern att bedriva en verksamhet på i stort sett samma nivå som för närvarande. Vad Operaledningen haft att säga bör enligt utskottets mening föranleda en förnyad genomgång av ärendet i departementet. Utskottet anser det inte uteslutet att denna genomgång kommer att visa att anslagsbehovet är större än som förutsatts i propositionen, och i så fall bör ytterligare medel anvisas på tilläggsstat. Det är inget märkvärdigare med den saken. När jag sedan talade om att Dramaten behövs, sade herr Andersson i Lycksele att det har man inte ifrågasatt. Nej, men den skall ju också kunna arbeta! Med nuvarande budgetkonstruktion kan Dramaten inte arbeta så som vi önskar att den skall arbeta. Så talas det om Riksteatern. Ja visst, Riksteatern och Dramaten samarbetar ju. Program bl.a. från Dramaten förs ut av Riksteatern. Varken herr Andersson i Lycksele eller jag har väl därför någon anledning att vara missbelåtna med att Dramaten ges möjlighet att arbeta. Sedan vill jag säga att vi måste vara försiktiga med kulturinstitutionerna. Man får inte glömma att de är omistliga delar av kulturlivet och man får inte underskatta deras betydelse. När herr Andersson i Lycksele försöker få det att framstå som om jag för att jag inte är stockholmare — det är för övrigt inte han heller — skulle ha någonting emot kulturinstitutionerna i Stockholm, om det är vad han vill komma fram till, då har han tagit fel, åtminstone såvitt angår mig. Man får inte underskatta deras betydelse då det gäller att hålla känslan för och kravet på kvalitet levande osv., men vi får kanske tillfälle att senare återkomma till den debatten.
Herr talman! Vad innebär nu kvalitet i fråga om de föreliggande politiska förslagen? Där har vi, herr Andersson i Lycksele, något olika uppfattningar om hur prioriteringen skall ske. Men det är ju inte det som vi nu diskuterar, utan vad det gäller är om kvalitet skall anges som ett mål för den statliga kulturpolitiken. Ni kommer inte undan kvalitetsfrågorna, vilket inte heller departementschefen har gjort. Han för på många sidor i propositionen resonemang som har att göra med kvalitet. Han talar t.ex. om att vi inte skall ha likgiltigt allmängods eller ett kulturutbud som är torftigt och undermåligt. Det är alltså just en kvalitetsbedömning som måste till. Därför tycker vi från moderat håll att det i målen för den statliga kulturpolitiken är oerhört viktigt att slå fast det som socialdemokraterna i varje fall i den här kommittén år 1969 slog fast, nämligen att kvalitetsprincipen skall vara en ofrånkomlig riktpunkt inom kulturpolitiken. Jag tycker inte man skall sväva på målet när det gäller kvaliteten. Det är därför jag vill ha den med i målformuleringen. Det skall inte vara någonting som man kan tubba på av sociala eller andra skäl; sådana debatter har vi fört under åren. Jag kan bara dra den slutsatsen av herr Anderssons i Lycksele resonemang, att socialdemokraterna nu har lämnat den uppfattning man hade år 1969, att kvalitetsprincipen skulle vara en ofrånkomlig riktpunkt, och att alltså socialdemokraterna nu i olika lägen kan tänka sig att tubba på den riktpunkten. Jag påstår mig ha mitt partis stöd när jag säger att vi inte vill vara med om det.
Herr talman! Några ord om kvalitet igen. Jag har tidigare sagt att vi självfallet vill ha god kvalitet. Men jag har också pekat på svårigheterna att lägga kvalitetskravet som grund för en prioritering mellan olika ändamål, mellan institutioner och organisationer osv. Inom institutionernas, organisationernas och studieförbundens verksamhet är självfallet strävan efter en god utvecklad kvalitet en riktig strävan. Men fru Mogård har inte preciserat vem denne allvise är som skall sitta och avgöra vad som är god kvalitet. Att sätta sig i den situationen vid anslagsfördelningen innebär att det lätt blir en diskussion om vad man tycker om respektive inte tycker om, och det är som bekant litet vanskligt. Herr Mattsson i Lane-Herrestad lovordar institutionernas betydelse. Javisst, jag har inte uttalat någon underskattning av institutionerna. Men centerpartisterna gör en prioritering mellan institutionernas verksamhet och andra ändamål, och då väljer man Operan och Dramaten. Prutningen i förhållande till av Dramaten äskat belopp är blygsam. Den känslighet som centerpartiet och övriga borgerliga partier visar inför denna prutning överraskar mig. Det är bara det jag har velat uttrycka. Herr Mattssons i Lane-Herrestad reaktion tycker jag inte stämmer med den ambition som han hade i ett tidigare inlägg då han talade om att lyfta upp decentraliseringskravet som det första målet för kulturpolitiken. Jag är skyldig fru Frenkel en kommentar från den tidigare replikväxlingen då hon sade att hon gladdes över att också jag var besviken över de små anslagen i propositionen. Det var väl att göra en övertolkning av vad jag sade. Jag refererade till reaktionen och sade att det har varit en viss besvikelse när det gäller anslagsbeloppens storlek nästa budgetår. Men jag sade också att det här inte är något som man bygger upp på ett år, utan att vi förväntar en fortsatt uppbyggnad av de kulturpolitiska insatserna. Jag betonade att när det gäller målen för kulturpolitiken har detta mötts med ett brett intresse. Jag vill inte betrakta målet för kulturpolitiken och de allmänna principerna som enbart vackra ord, utan de är riktningsgivande för den statliga verksamheten i fortsättningen. Jag hoppas att de också skall vara riktningsgivande för kommuners, landstings och organisationers verksamhet.
Herr talman! Jag hoppas då att den fortsatta uppbyggnaden går i snabbare takt än vad det här lilla första steget har gjort. Det har ju varit bra litet.

Herr talman! Politik är — som denna kammare är väl medveten om — ett ofta hårt och mödosamt vardagsarbete, fjärran från massmedias strålkastarbelysning, präglat av förhoppningar om framsteg i bästa fall. Politiska reformer är ingenting som utan vidare trollas fram ur rockärmen; de är ofta resultatet av en ganska långsam process från idé till förverkligande. Själva omständligheten i proceduren kan naturligtvis vara ett problem ibland, men grundligheten i det politiska reformarbetet är också en styrka för demokratin. Medan idéerna och förslagen stöts och blöts kan de fördjupas och förbättras och samtidigt få en bredare förankring. Något av denna process kännetecknar utvecklingen på kulturpolitikens område. När propositionen om den statliga kulturpolitiken lades på riksdagens bord för två månader sedan, var den resultatet av många års arbete: tidigare kulturreformer, utredningars möda, organisationers och myndigheters synpunkter, och en bitvis mycket intensiv debatt. Fru Mogård och fru Frenkel har här tidigare sagt att vi borde ha väntat tills vi hade svaren på alla gåtor och lagt fram allihop på en gång. Det hade väl inte varit särskilt välbetänkt. Det strider ju mot hela den grundsyn som vi har, nämligen att den kulturella medvetenheten skall växa steg för steg. Och vad skulle fru Mogård och fru Frenkel ha sagt om jag hade skjutit på denna proposition till kommande år? När kammaren i dag går till beslut om kulturpolitikens framtida utformning, är det därför ett viktigt mål som uppnåtts, men det är naturligtvis samtidigt och kanske framför allt en startpunkt för en mångårig utveckling på kulturpolitikens område. Folkrörelser och studieförbund får efter riksdagens beslut i dag väsentligt förbättrade arbetsmöjligheter. Kulturminnesvården ges en fastare form. Teateroch musikgrup per och den i vårt land så omfattande amatörverksamheten får resurser för en som jag hoppas rikt differentierad kulturverksamhet. Samtidigt som de professionella teateroch musikensemblerna efter överenskommelse mellan stat, kommuner och landsting får väsentligt bättre förutsättningar att arbeta. Men vi har filmoch litteraturutredningarna ute på remiss, vi väntar på museiutredningens slutförslag, kulturrådet skall komma med sitt betänkande om kulturarbetarnas arbetsvillkor, och till hösten skall det nya kulturrådet börja sitt arbete. Det är givet att ett riksdagsbeslut i dag om kulturpolitikens mål och former inte löser alla problem på en gång. Om någon tycker att steglängden varit en smula liten i det första steget så beror det på att så många av de konkreta frågorna fortfarande ligger ute för behandling i utredningar och i grupper av olika slag. Det är därför viktigt att konstatera, som herr Andersson i Lycksele redan har gjort, att det är rörelseriktningen, målformuleringen, som är avgörande i det mångåriga utvecklingsarbete som vi nu står inför på kulturpolitikens område. Detta har också kulturutskottet uppenbarligen tagit fasta på i sitt arbete, och jag vill gärna ge utskottet en eloge för ett grundligt och gediget arbete. Utskottet har utan tvekan haft en mycket svår uppgift, inte minst med bortåt fyrtiotalet motioner och dubbelt så många yrkanden.

Herr talman! Vi lever i ett utomordentligt dynamiskt samhälle med stigande välstånd, successivt utbyggd social trygghet, kvalificerad utbildning osv. Allt detta är naturligtvis glädjande, men det finns åtskilligt kvar att göra. Den ekonomiska standarden har höjts i vårt samhälle, men många har fått betala ett högt pris för den industriella utvecklingen. De har betalat med sin kropp — fysiskt och psykiskt. De har inte fått sin rättmätiga del av standardstegringen, de har många gånger berövats livskänsla och människovärde, och det har skapat bitterhet och apati. Alltför ofta har vi tacklat dessa problem som om de endast var av ekonomisk natur — att den ekonomiska fattigdomen är ett grundproblem är i och för sig en självklarhet — men vi har mer och mer fått lära oss, att människan inte lever av bröd allenast. Fattigdom är inte bara brist på pengar utan även ett monotont arbete, en händelsefattig fritid, en ofrivillig ensamhet, en diskriminerande omgivning, en torftig bostadsmiljö. Den kulturpolitik som inte söker frigöra de potentiella resurser som finns hos samhällets eftersatta grupper — den är inte värd namnet. Jämlikhet måste vara ett riktmärke i kulturpolitiken lika väl som i den sociala och ekonomiska politiken. Kulturfattigdomen innebär, att människors möjligheter till aktivitet och engagemang förkvävs eller inte ges stöd att utvecklas. Detta är i sig odemokratiskt. Möjligheter till skapande aktivitet, gemenskap och kommunikation är både en förutsättning för och ett resultat av en önskvärd förnyelse av kulturpolitiken. För den enskilde betyder detta en chans att tillgodose ett upplevelse-, uttrycksoch kontaktbehov, samtidigt som kulturell verksamhet är ett redskap för att utforska verkligheten och kritiskt granska samhället. I linje med detta och för att ta vara på det finmaskiga kontaktnät som folkrörelserna erbjuder har tyngdpunkten i kulturreformens första fas lagts på folkrörelserna och deras arbetsuppgifter, och det kan finnas skäl att helt kort beröra de senaste decenniernas utveckling som lett fram till dagens situation. På 1940 och 1950-talen, då stödet till studieförbunden och organisationerna byggdes upp på den statliga sidan, utgick stödet bara till neutral verksamhet. Man tassade försiktigt fram, och de politiska partierna fick inte något stöd alls. De politiska ungdomsförbundens verksamhet betraktades som någonting nästan halvskumt och i varje fall inte bidragsvärdigt. På kommunalt håll satte man i gång egen ungdomsverksamhet i neutralitetens förmenta tecken, och föreningarna hade stora ekonomiska svårigheter. 1960-talet innebar en försiktig övergångsperiod, där opartiskhet och samarbete blev utgångspunkter för samhällets stöd. Dessutom började staten se på organisationerna som instrument för att t.ex. förverkliga samhällets nykterhetspolitik, socialpolitik osv. Den kulturreform som vi i dag skall besluta om innebär att organisationerna myndigförklaras, att de får leva sitt eget liv i kraft av sina egna idéer. De betraktas inte längre av samhället enbart som mottagare av beställningsarbeten, de ses nu som oundgängliga instrument för utveckling av demokratin. Talet om decentralisering, herr Mattsson i Lane-Herrestad, blir meningslöst, om det inte kopplas med ett kraftigt stöd till organisationerna. I det här sammanhanget är centerpartiets halvhjärtenhet märklig. Centern har ju en stark organisationsförankring, och ändå har centerpartiet ställt sig i spetsen för motioner om starkare prioritering av institutionskulturen på organisationernas bekostnad. Men det är kanske här som med jordbrukets föreningsrörelse: politiken i riksdagen skall inte blandas ihop med det dagliga ansvaret i organisationerna. Jag är övertygad om att man i många folkrörelser med stor förvåning har iakttagit detta egendomliga agerande från centerpartiets sida, som ju i praktiken innebär att centern ger ett visst stöd åt moderaternas folkrörelsefientlighet. Det är min bestämda övertygelse att endast organisationerna har förutsättningar att engagera människor i den breda folkliga aktivitet vi ser som kulturpolitikens främsta uppgift. De har, som t.ex. fackföreningarna på en arbetsplats, kunskap om människors önskningar och behov och kan påverka och utforma de nödvändiga åtgärderna. På liknande sätt måste insatserna för eftersatta grupper utformas med hänsyn till deras erfarenheter och behov, och dessa insatser måste ligga mycket långt fram på prioriteringslistan. Därför kommer t.ex. de handikappades kulturinsatser att få förstärkning redan nu i väntan på handikapputredningens förslag för kulturverksamheten. Två kategorier intar en särställning i det fortsatta arbetet: barnen och invandrarna. Barnen, som mer än andra kanske är utsatta för kulturkom mersialismens negativa verkningar, är självklart en ytterst viktig grupp då det gäller att på sikt ändra kulturmönstret och slå ut rent spekulativa kulturutbud. Vi har alla stora förväntningar på skolan och förskolan när det gäller att ge barnen möjligheter till egna kulturella aktiviteter och till en rik allmän kulturell orientering. Och det blir en viktig uppgift för kulturorganen på skilda nivåer att satsa på åtgärder inte minst inom barnkulturens område. I väntan på mer omfattande förslag till åtgärder från bl.a. barnstugeutredningen i fråga om barnkulturen kommer regeringen — bl.a. för att markera sin politiska vilja på detta område — att under kulturmedelsanslaget höja anslagen till barnfilmskommittén och barnboksinstitutet, två viktiga och effektiva instrument för att fördjupa våra insatser på barnkulturområdet. Det viktiga är dock inte enbart enstaka åtgärder och beslut. För barnens skull måste en ny attityd och en ny medvetenhet till inom organisationer och kulturinstitutioner för att vi skall kunna utveckla en motkultur mot det hårda kommersiella trycket. Herr talman! Vi har numera ett stort antal invandrare i Sverige, och vi måste aktivt stödja dem i deras arbete för att upprätthålla och utveckla den kultur de fört med sig hit. Jag instämmer i vad herr Mattsson i Lane-Herrestad sade tidigare, nämligen att dessa kulturmönster berikar och inspirerar vår egen kulturella utveckling. Vi vet att mötet mellan svenskar och invandrare många gånger leder till konflikter — det ömsesidiga främlingskapet förstärker känslan av främlingskap, och svårigheten att tala med varandra förstärker svårigheten att förstå varandra också i djupare mening. När samhälle och arbetsliv förändras är det lätt att den enskilde kommer i kläm, och vid emigration behövs det stora insatser i solidaritetens tecken från både utvandraroch invandrarlandet för att det inte skall ske. Länge levde invandrarländerna i den föreställningen, att det var bäst att så snabbt som möjligt söka undertrycka invandrarnas kultur och att söka assimilera dem så omärkligt som möjligt. I dag har vi börjat inse att det för både kulturens och människornas skull är önskvärt med en rikare och mer differentierad kulturpolitik. Den insikten betyder inte att alla problem är lösta. Politik är på det här området liksom på alla andra en fråga om det möjligas konst, men vi har i varje fall gjort betydande försök i Sverige att skapa bättre förutsättningar för invandrarna, speciellt då invandrarbarnen. Man kan enligt min mening inte nog betona, att det här är fråga om solidaritetspolitik och att det samhälle som inte för en sådan politik riskerar att underminera sin egen existens. Enigheten om den grundsyn jag här redovisat är att döma av kulturutskottets uppslutning kring kulturpropositionen glädjande stor i denna kammare. Det finns emellertid ett problemkomplex där den konservativa moderata kultursynen bryter sig ur åsiktsgemenskapen. Det gäller frågor om att införa kvalitetscensur på kulturaktiviteter, att prioritera institutioner och synen på kulturarvet. Eftersom man i vissa moderata tidningar på den sistnämnda punkten har kallat propositionens förslag kulturkonservativt — och det är tydligen avsett som beröm — är det kanske bäst att jag börjar i den änden. I fråga om äldre tiders kultur har det varit en intressant strömkantring på gång sedan 1960-talets andra hälft. Dessförinnan, under den liberala s.k. kulturradikalismens gyllene epok, fanns det en tendens att så kraftigt betona nuet att man riskerade att tappa bort det historiska perspektivet. Det skedde i reaktion mot en konservativ historiesyn som drömde om ”den gamla goda tiden” och som inte förmådde knyta samman nuets händelser med en äldre tids samhälle. Det länder socialister och andra vänsterdebattörer till ära att de gått i bräschen för uppvärderingen av historiens betydelse för förståelsen av dagens samhälle — sedan kan man ibland på många punkter ha invändningar mot vissa vänsterteoretikers utläggningar om skilda historiska förlopp. Bara den som vet hur dagens orättvisor har uppstått, kan lägga grunden för ett rättvisare framtida samhälle. Bara den som inser att historia är inte främst de privilegierades ståndsmässiga värderingar utan de breda folklagrens kamp för frigörelse kan levandegöra kulturarvet i dess helhet. Det skulle vara överraskande men glädjande om moderaterna i dag är beredda att beteckna denna grundsyn som kulturkonservatism. Däremot hade bifall till en rad motioner allvarligt kunnat förändra den situation vi nu har fått efter ett grundligt arbete i utskottet när det gäller kulturminnesvårdens utformning. Kulturutskottet har efter en mycket noggrann prövning kommit till samma resultat som regeringen, och jag vill försäkra herr Mattsson i Lane-Herrestad att ett tungt vägande skäl för den ordning som vi föreslog i propositionen var att vi skulle ge landsantikvarierna och länsmuseerna stor frihet i det fortsatta arbetet. Men ett bifall till en rad motioner hade enligt min mening allvarligt kunna försvaga landsantikvariernas ställning. Så bara några ord om kvalitetstänkandet. Herr Andersson i Lycksele har redan i allt väsentligt sagt vad jag också tänkte säga. Att kvalitetstänkandet inte har uttryckts som ett separat mål i propositionen kan naturligtvis i och för sig föranleda en debatt. Men att målformuleringen om att kulturell och konstnärlig förnyelse skall göras möjlig och det faktum att kulturarbetare skall utses som ledamöter i stipendienämnder och kulturrådsorgan är ett slags kvalitetsgaranti. Det är dock inte det som är kärnfrågan, och jag antar att det egentligen inte heller är det för moderaterna. Bakom deras krav på kvalitet ligger, tror jag, ett vanskligt elittänkande. Begreppet kvalitet har alltför ofta missbrukats och blivit ett slagträ mot det som man tycker illa om. Den minsta lilla insikt i kulturhistorien kan ge belägg för detta påstående. Alltför ofta har traditionellt kulturkonservativa krafter sökt kväva konstnärliga och kulturella förnyelsesträvanden — inom eller utanför institutionerna — för att det skall vara tillrådligt att ge dessa krafter det minsta lilla lillfinger som de kan utnyttja i reaktionens tjänst. Att utskottet så bestämt har avvisat det moderata motionskravet ser jag som en mycket viktig principiell vinning. ”Ting kan mätas och vägas, men människor måste studeras med kärlek och samhällen måste studeras i hoppet om frigörelse”, sade den franske filosofen Roger Garaudy när han var på besök i Sverige för en tid sedan. Det är en bra sammanfattning av den kulturreform som vi nu strax skall besluta om — en kulturpolitik som utgår från en sådan grundsyn där människor studeras med kärlek och där samhället i hopp om frigörelse bör kunna bidra till att skapa ett rikare liv och större rättvisa för människorna.
Herr talman! Det var ju en ordentlig bredsida som statsrådet Zachrisson levererade mot mig, när han talade om att vi från vårt håll hade slutit upp kring en folkrörelsefientlig uppfattning. Icke på ett enda ställe har det sagts någonting sådant från vår sida i motionerna eller i utskottsbetänkandet. Detta vill jag först slå fast. Men blanda sedan gärna de olika inslagen, herr Zachrisson. Det skall vara både—och: det skall vara ett stöd åt folkrörelserna och studieorganisationerna, men institutionerna skall också kunna bedriva sin verksamhet. Och vad är det för fel när man säger att man önskar att verksamheten skall bedrivas på i stort sett oförändrad nivå? Är det något fel — skall man inte få göra det? Det ju nu meningen att det fria kollektiva skapandet skall stimuleras, och det är bra. Men det är också framtiden och framtidens kulturmiljö som vi skall tänka på, och då anser jag att man måste ha kulturinstitutionerna som omistliga delar av kulturlivet. Det gäller att behålla känslan för kvalitet och kravet på kvalitet, och jag har sagt att vi behöver institutionerna som kunskapsoch inspirationskällor samt som idégivare. Herr Zachrisson talade något om jordbruk i samband med att han påstod att vi skulle vara folkrörelsefientliga. Ja, jordbruk är det lätt att blanda in i en kulturdebatt, för inom jordbruket bedrivs det odling, och när vi talar om odling på det kulturella området kan vi överföra det till växtligheten. Växten skall utvecklas och grönska och det skall bli ett rikt bladverk, men det behövs också ett rotsystem för att växten skall leva vidare. Jag anser att på det kulturella området är det institutionerna som utbildar och utvecklar, och sedan arbetar även vi ute i folkrörelserna för utveckling.
Herr talman! Utbildningsministern utdelade en hel rad klappar på huvudet åt sitt forna utskott. Han tyckte att utskottet hade arbetat grundligt och tagit intryck av propositionens sakliga motiveringar. Det var ju glädjande. Jag kan i och för sig ge utbildningsministern en eloge för hans anförande i dess första hälft. Det var riktigt bra, tyckte jag. Men man skulle så hemskt gärna ha velat få några närmare upplysningar om vad som kommer senare i den s.k. treårsplanen, för nu har det ju gått två månader sedan propositionen framlades. I stället fick vi i den senare hälften av anförandet en beskrivning av moderatmotionerna: tydligen motioner som gick ut på att skapa världens undergång. Moderaterna var självfallet också folkrörelsefientliga, vi ville ha kvalitetscensur, och vi gav uttryck för elittänkande. Detta är ett återfall i en attityd som jag har upplevt när utbildningsministern ännu var en vanlig dödlig och satt i utskottet, fast det var kanske litet roligare och litet lättare att få honom att sluta med det då än det förmodligen är nu. Kulturens frihet — ja, det måste fordras väldigt stor uppfinningsrikedom för att få moderat syn till ett elittänkande. Jag rekommenderar som vanligt mitt anförande till läsning; det var riktigt bra bl.a. när det handlade om frihet. Jag undrar om utbildningsministern verkligen vill säga att också teateroch musikrådet, ABF, Teatercentrum, Riksteatern och Svenska filminstitutet har hänfallit åt elittänkande. Det är i så fall ruskigt! Jag tycker att utbildningsministerns utläggning om kvalitet var utomordentligt illavarslande för svensk kultur. Det var bättre så länge han höll sig till skrivningen i propositionen. Jag tror att vi alla kan enas om kvalitet som en riktpunkt för kulturpolitiken i samhället. Men när socialdemokraterna nu avskaffar kvaliteten, vad skall då sättas i stället? Skall det bli någon sorts godtycke? Jag är rädd för det. Och jag konstaterar än en gång att socialdemokraterna — eller i varje fall utbildningsministern och Georg Andersson i Lycksele — har gått ifrån den inställning som jag förmodar att de hade 1969, nämligen att kvalitetsprincipen skall vara en ofrånkomlig riktpunkt inom kulturpolitiken. Det är synd. Jag har i många anföranden framhållit detta som något mycket positivt i socialdemokratisk kulturpolitik.
Herr talman! Jag förstår att herr Mattsson i Lane-Herrestad höjer rösten en smula. Det är med honom som med prästen, att när argumenten är svaga måste man höja rösten. Det är väl ingen tvekan att det behövs ett både—och, dvs. både institutionsoch organisationskultur. Ingen av oss har sagt något annat. Men här handlar det om prioriteringar, herr Mattsson! Det är vad vi hela tiden i väldigt hög grad diskuterar här i kammaren. Och då är det intressant att konstatera att centerpartiet, jag vill säga för första gången på mycket länge, har ställt sig i bredd med dem som tycker att vi skall prioritera institutionerna, vilket naturligtvis i så fall måste ske på folkrörelsernas bekostnad. Det har ni inte talat så mycket om, säger ni. Nej, det har ni inte. Men gärningarna talar. Ert sätt att föreslå var ni vill lägga pengarna vittnar ju om var ni har ert hjärta. Så frågade fru Mogård: Vad kommer sedan? Ja, det beror på vad utredningarna — som ännu inte är klara — kommer fram till och vad fru Mogård och många andra, hoppas jag, kommer att skriva i de remisser som vi så småningom skall behandla i departementet. Det är inte vanligt att vi i departementet står upp och talar om hur lösningarna skall se ut innan remisserna kommit in. Vi tror i hög grad på den öppna debatt som, fru Mogård, egentligen är det bästa sättet att skapa kvalitet. Det gör man inte genom något slags dogmskrivningar och målformuleringar om vad kvalitet är — skrivningar som sedan leder till funderingar och reglementen i nämnder och på andra håll. Det väsentliga är att vi nu får resurser att ställa till förfogande för organisationer, studieförbund och folkrörelser av olika slag. Och min erfarenhet av dem — jag vet inte vad fru Mogård har för erfarenhet — är att de är utomordentligt kvalitetsmedvetna. Därför lägger jag med stor glädje och förtröstan de resurser, som jag hoppas att riksdagen nu skall lämna oss, i deras händer.
Herr talman! Jag behöver inte höja rösten för att jag saknar argument. Prioriteringen, herr statsrådet Zachrisson, är gjord i och med utarbetandet av propositionen; däri prioriteras i hög grad studieförbund och folkrörelser. Dessa propositionens prioriteringar har vi inom centern på intet sätt haft något att erinra mot. Vi är i stället kända för att arbeta i folkrörelserna och i organisationslivet. Men nu är det inte fråga om det, utan vad det här gäller är att samtidigt som regeringen så starkt har prioriterat och satsat på folkrörelser och studieförbund vill vi att man också skall upprätthålla hög kvalitet på verksamheten inom institutionerna. Kan det vara något fel med det, herr statsrådet Zachrisson? Jag kan inte förstå det. Statsrådet tror väl att de fria grupperna, folkrörelserna och studieförbunden skall klara så väsentligt mycket mer än för närvarande. Och visst kan där ske en utveckling — det har vi alla klart för oss. Men det måste någonstans finns en topp — på detta område liksom t.ex. på idrottens område. Jag ser det på det sättet och jag anser inte att jag då företräder någon annan uppfattning än den centern framfört under tidigare år.
Herr talman! Jag efterlyste — med rätta, tyckte jag — upplysningar om vad som kunde komma efter den här propositionen. Utbildningsministern hänvisade till att det pågår utredningar och att det inte är vanligt att man gör uttalanden innan remissarbetet och den livliga debatt som man hoppas på kommit till stånd. Då begriper jag inte alls varför man påstått att det här förslaget är första steget i en treårsplan. Det måste vara en ny tolkning av begreppet treårsplan — den tycks vara hemlig t.o.m. för utbildningsministern. Jag tycker inte att det är särskilt snyggt att ge svenska folket intrycket att man på kulturpolitikens område har en noggrann plan för de närmaste tre åren, när man faktiskt inte har ett dugg planerat för de två kommande åren.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad säger — nu litet tystare — att vi i propositionen har prioriterat organisationerna och folkrörelserna. Ja, det är precis vad vi har gjort. Men det intressanta är att ni inom centern gör försök att korrigera det och i stället vill lägga pengar på institutionerna. Det är bara det jag har konstaterat. Det är en intressant förändring i centerns attityd, och jag tycker att den är så anmärkningsvärd att det kan finnas anledning att påpeka den. Märkvärdigare var inte min kommentar på den punkten. Fru Mogård vill att vi skall försöka lyfta på den förlåt som kan finnas. Ja, det är inte så svårt att titta bakom den. Fru Mogård har, om jag rätt minns de tillfällen då vi haft möjlighet att tala med varandra, god fantasi. Men man kan naturligtvis, om man så vill, sätta upp en katalog. Om det behövs för pedagogisk vägledning skall vi gärna stå till tjänst med det. Litteraturutredningen är, som jag sade i mitt anförande, färdig. Det är en i och för sig mycket intressant utredning med en rad utomordentligt viktiga förslag. Det skall bli intressant att se vad som kommer ut av dem när de nu har passerat remissorganen. Filmutredningsbetänkanden har vi flera stycken, och den sista är nu ute på remiss. De måste självfallet föranleda förslag — det är inte så konstigt. Vidare kommer det ett förslag från Mus 65, som skall ge oss viss vägledning när det gäller utställningsverksamhetens framtid. Det är en viktig fråga, som diskuterats flera gånger tidigare i utskottet. Vi får också förslag — tyvärr litet försenat, beroende på omständigheter som vi inte har kunnat råda över: sjukdom och liknande — från kulturrådet om kulturarbetarnas ställning. Det är efterlängtat — det skall jag gärna erkänna. Självfallet måste det föranleda förslag från regeringen om hur ersättningen till kulturarbetarna skall ordnas i framtiden. Jag skulle kunna göra den här katalogen ännu längre, men jag vet att fru Mogård är läskunnig, och dessa upplysningar kan man utan alltför stort besvär inhämta både i skrifter och tal som varit tillgängliga under senare tid.

Herr talman! Det industrisamhälle vi lever i är rikt på många sätt. Vi tillhör kretsen av de rikaste länderna. Vi har skapat en ekonomisk välfärd omkring oss, och detta har gett oss resurser och ekonomiska möjligheter att skaffa allehanda ting. Den ekonomiska välfärden har också gett oss olika grad av trygghet. En sak kan man notera: vi omger oss i detta välfärdssamhälle med en mängd materiella ting och prylar — därav många statusprylar. Häri ligger kanske en fara för kulturfrågorna. De kan lätt komma i kläm i ett allmänt materialistiskt och kommersialiserat samhälle. Vi har alltid haft lätt att vidga välfärdsbegreppet men ofta glömt bort att i samma grad vidga kulturbegreppet. Detta senare är nödvändigt med tanke på att vi måste skapa så bra samhällsoch livsmiljöer som möjligt. Tiden medger inte att jag i detta sammanhang utvecklar denna problematik. Låt mig bara ge följande exempel. Vi har mycket bestämda regler för hur stort utrymme parkeringsplatser skall ta, men vi har inte utrymme för barnens lekar och kulturaktiviteter i närmiljö. Med andra ord: när det gäller samhällsplanering och boendemiljö måste ett vidgat kulturbegrepp — parat med en rad åtgärder direkt inom kulturfältet — betyda att man kan skapa bättre samhällsmiljöer. Kulturen måste mer integreras som en del i samhällslivet. Vi är materiellt sett mycket välförsedda och kulturellt sett i mångt och mycket mindre välförsedda.

Det är takten i denna ekonomiska satsning som det råder mycket delade meningar om, men jag skall inte förledas att referera tidningsrubriker i detta sammanhang. Av de mål som anges i propositionen om kulturpolitiken kan man särskilt glädjas åt decentraliseringen, som innebär att regioner och kommuner får ökade möjligheter till kulturverksamhet. Ett vidare mål är att ge människorna ökade möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakten människor emellan. Det är också värt ett särskilt understrykande att man lägger speciell vikt vid eftersatta gruppers behov för att ernå ett så brett kulturliv som möjligt. Det gäller inte bara att sträva efter en breddad kulturkonsumtion, det gäller också, i lika hög grad, att åstadkomma en breddad kulturproduktion — detta för att vi skall få ett kulturaktivt, ett kulturvänligare samhälle. Här kan man säga att de yrkesverksamma kulturarbetarna bör finna vägar att hjälpa till att berika den satsning på amatörismen som både kulturrådsbetänkandet och kulturpropositionen vill främja. Jag kan också i detta sammanhang peka på den vikt och det värde som hela den provinsiella kulturen har. Det har till detta kulturutskottets betänkande fogats många reservationer och särskilda yttranden. Eftersom vi nu har avverkat en talaroch debattrunda har bl.a. reservationerna 7 och 8 samt 18 a och 19 berörts av både Ingegerd Frenkel och Gunvor Ryding. Jag kan, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till dessa reservationer, i synnerhet som vi har en lång talarlista i dag. Kommunerna ute i vårt land anslår stora summor till biblioteksverksamhet och till de kommunala musikskolorna. När det gäller de kommunala musikskolorna har jag hört uppgifter om att kommunerna satsar drygt 150 miljoner kronor per år på denna verksamhet som inte är statsbidragsberättigad. Det är stora summor för våra kommuner, men utskottet har inte i det här betänkandet kunnat stödja kravet på statsbidrag till de kommunala musikskolorna, vilket har förts fram i olika motioner. Här måste man påskynda den utredning där skolan, staten och kommunerna i samarbete med det föreslagna statliga kulturrådet skall pröva hur en bättre samordning mellan skolans obligatoriska undervisning och frivillig kommunal verksamhet skall komma till stånd och hur detta påverkar statsbidragsfrågorna. Några ord om byggnadsminnesvården! Jag är mycket glad över den skrivning som utskottet har gjort, där utskottet anser att en översyn behövs i fråga om formerna för medelstilldelningen till vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer. I detta sammanhang vill jag nämna betydelsen av de insatser som gjorts inom byggnadsminnesvården med stöd av medel för sysselsättningspolitiken. Eftersom byggnadsminnesvården är eftersatt i vårt land är det angeläget att statsmakterna markerar sitt intresse för byggnadsminnesvården genom att bl.a. garantera en ram för olika insatser. Detta skulle möjliggöra en bättre planering i det årliga restaureringsarbetet. Vi har i detta land bevarat och underhållit en lång rad slott och herresäten. Jag ifrågasätter inte det kulturvärde ett gammalt slott kan ha, men vi bör ha i minnet att det bara är ett fåtal människor som har bott i dessa slott. Nu är det mesta spolierat och borta av det som kunnat visa hur den svenska allmogen har bott och arbetat genom århundraden, och nu håller vi också på att riva och utplåna en lång rad av olika arbetarmiljöer i vårt land. Bevara gärna slotten, men låt det inte ske på bekostnad av bevarandet av sådana byggnader och byggnadsmiljöer som skall visa dagens och morgondagens generationer hur bönder, hantverkare och arbetare har levat och verkat i vårt land! I det sammanhanget kan jag påpeka att de medel som anslås till hela denna verksamhet totalt för vårt land ungefär motsvarar behovet hemma i mitt eget län, Älvsborgs län. Där har vi projekt, färdiga att ta itu med omgående, det är byggnadsrestaureringar till ett värde av 2—3 miljoner som nu får vänta. Situationen är likartad i de flesta län. Litet också om Sveriges Orkesterföreningars riksförbund och dess verksamhet! När det gäller orkesterföreningarna utgår statsbidrag till åtta stora yrkesorkestrar i Stockholm, Göteborg, Malmö, nordvästra Skåne, Norrköping, Västerås, Örebro och Gävle. Till Sveriges orkesterföreningars riksförbund är ytterligare anslutna ett 70-tal orkestrar, spridda över hela landet — det finns 2 600 musiker i dessa orkestrar — och aktiviteten inom förbundet utövas av amatörer med stöd av mer eller mindre tillfälliga inslag av yrkesmusiker. Förra året gav dessa orkestrar 330 konserter för åhörare som kunde räknas i hundratusental. För denna stora grupp av åhörare är dessa orkestrars framträdande den enda tillgängliga kontakten med levande orkestermusik. Här förekommer också fin samverkan mellan yrkesmän och amatörer i SOR-orkestrarna. SOR och dess medlemsarbete ligger helt i linje med flera av propositionens grundtankar. Organisationen är värd allt stöd i syfte att öka konsertutbudet, höja den kvalitativa nivån och möjliggöra anslutning av fler medlemmar. I propositionen har angivits vissa åtgärder för befrämjande av SOR:s verksamhet. BI. a. skall statsbidrag kunna utgå till grupp av yrkesmusiker som utgör kärna i en stor orkester. Detta förslag innebär ett tillmötesgående av tidigare av SOR i utredning framförda önskemål. I de flesta fall kommer kommunerna att ha primäransvaret och initiativet vid inrättande av musikertjänsterna, och då är det viktigt att de vet i vilken omfattning statsbidrag utgår. Enligt SOR hade det varit en bättre konstruktion om statsbidrag till SOR-kärnan i orkestrarna hade utgått på samma grunder som till yrkesorkestrarna. Vidare har SOR centralt en önskan om att även i fortsättningen få fördela bidrag till konsertverksamheten enligt hittills tillämpade grunder för att ha en möjlighet att övervaka verksamheten. SOR besitter ju den stora sakkunskapen på detta område. Jag hoppas emellertid att utbildningsministern skall följa verksamheten inom SOR orkestrarna och att de ges möjlighet att framgent fylla sin viktiga funktion. Jag vet, herr utbildningsminister, att det kommer många önskemål till en så här stor proposition och jag förstår innerligt väl svårigheterna att vid propositionsskrivandet finna de lämpligaste och ändamålsenligaste konstruktionerna för en lång rad av ändamål och verksamheter. Till sist vill jag skicka med den förhoppningen att utbildningsministern kraftigt höjer anslagsramarna i kommande kulturpropositioner. Det blir god förräntning på det kapitalet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn finns med.